Herr talman! Som genom en ödets ironi, eller som en följd av kammarkansliets eminenta planering har vi i dag på den internationella kvinnodagen att debattera och fatta beslut om anslag till jämställdhet. Just i dag talas det mycket om att Sverige är världens mest jämställda land, att vi har världens mest jämställda regering och världens mest jämställda parlament. Och så är det ju. Och det är bra. Men vi moderater ser en betydande risk för att uppmärksamheten i allt för hög grad fokuseras på den matematiska jämställdheten, på ambitionen att nå en jämn könsfördelning i varje beslutande församling, i alla yrken, i alla samhälleliga funktioner - och det till vilket pris som helst. 50-procentsstrecket tenderar att bli ett övergripande mål i sig. Vi anser att den som lägger sin ambitionsnivå på detta formella plan gör debatten enkel för sig - enkel och ytlig. Fortfarande finns det förvisso betydande skillnader mellan kvinnors och mäns reella villkor. Lång väg återstår att gå innan vi i praktiken har uppnått en jämnare fördelning av makt, inflytande och möjligheter till ekonomisk självständighet. Nu när de rent diskriminerande lagarna och reglerna i stort sett har avskaffats återstår den svåraste delen av jämställdhetsarbetet, nämligen att finna vägar att påverka människors attityder. Jämställdhetsarbetet kräver insatser inom många delar av samhället. Den attitydpåverkan som nu förestår uppnås dock inte främst genom politiska beslut utan genom att enskilda individer tar ett personligt, praktiskt och moraliskt ansvar. Jämställdhetsarbetet måste bedrivas långsiktigt. Vi måste acceptera att det tar tid att i grunden förändra människors attityder. Mycket av det jämställdhetsarbete som på sistone har bedrivits till följd av politiska beslut har skett i form av olika projekt. Utvärderingen av dessa projekt har emellertid ofta givit vid handen att verksamheterna har klingat ut när projekttiden och projektpengarna har tagit slut. I realiteten blir effekterna därför ofta kortvariga och ytliga. Även världens mest jämställda regering synes ha börjat tvivla på värdet av tillfälliga kampanjer och projekt. Hur skall man annars förklara att regeringen, i all tysthet och utan någon särskild motivering, drar ner anslaget under G 2, Särskilda jämställdhetsåtgärder, med ca 30 % jämfört med innevarande budgetår? Inte heller under utskottsbehandlingen har denna mycket kraftiga besparing vållat någon debatt. När det däremot gäller bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet föreslås oförändrade anslag. På just detta område skall alltså inte de gängse restriktionerna för statens utgifter gälla, trots att dessa organisationer bedriver en verksamhet som efterfrågas av allt färre kvinnor. Det senare framgår av att antalet medlemmar i kvinnoorganisationerna har minskat med sammanlagt drygt 10 000 under det verksamhetsår som ligger till grund för beräkningen av statsbidraget, enligt vad som redovisas i budgetpropositionen. Allt sker enligt det gamla socialdemokratiska receptet: Häll pengar över ett problem så löser det sig självt! Moderata samlingspartiet anser att bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet bör minskas med 1 miljon kronor i förhållande till regeringens förslag. Motivet härför är att alla verksamheter måste bidra för att vi skall uppnå stabilitet i de offentliga finanserna och nå målet om en balanserad budget till år 1998. Herr talman! Med tanke på dagens betydelse är det naturligtvis frestande att ge sig djupare in i själva sakfrågan, den om jämställdhet mellan kvinnor och män. Betänkande AU7 är emellertid ett rent anslagsbetänkande. Dessutom har regeringen aviserat att den inom kort kommer att lägga fram en särproposition om jämställdhetsfrågorna. Den kommer naturligtvis att föranleda en ingående analys och debatt i denna kammare. Jag avser därför inte att bränna av vårt krut redan i den här debatten. Jag nöjer mig avslutningsvis med att yrka bifall till reservation nr 3 till betänkandet.

Herr talman! Vänsterpartiet har länge arbetat för att könsdiskrimineringen i samhället och i arbetslivet skall upphöra. Naturligtvis hade det varit skönt att här i dag den 8 mars på den internationella kvinnodagen kunna konstatera att läget i landet var gott och att ytterligare åtgärder för att motverka kvinnodiskrimineringen inte behövdes, men så är inte fallet. Fortfarande kvarstår en utbredd diskriminering av kvinnor i samhället och i arbetslivet. Det gäller bl.a. rätten och möjligheten att försörja sig själv. Vi kan också se en tilltagande lönediskriminering, dvs. att lönegapen mellan män och kvinnor ökar. Insikten om att lönediskriminering förekommer är inte ny, och den delas i stort sett av alla riksdagspartier. Vad som däremot saknas är modet att låta denna insikt övergå till handling, t.ex. att avsätta mer resurser till JämO, så att vi aktivt kan börja arbeta med detta. I en artikel i gårdagens Dagens Nyheter läste jag att jämställdhetsminister Mona Sahlin har blivit positiv till att använda arbetsvärdering som ett sätt att motverka lönediskriminering. Det har hon blivit efter det att hon har studerat Kanada, som har en lag om en obligatorisk arbetsvärdering. Det gläder mig. Vänsterpartiet har länge motionerat om ett sådant system här i Sverige, men för ett sådant system krävs också resurser så att JämO kan följa och övervaka alla företag i Sverige. Det socialdemokratiska partiet har alltså i dag en chans att gå från ord till handling, att gå från att yttra sig i DN till att sätta till resurser för att det här skall bli verkligt. Det kan bli verkligt om man stöder Vänsterpartiets reservation till det betänkande som vi nu behandlar. Mona Sahlin hävdar också, enligt samma artikel, att vi skall tala mer om lönediskriminering och mindre om jämställdhet, eftersom diskriminering är ett lagbrott medan jämställdhet mer handlar om attityder. Återigen kan jag konstatera att det låter som om Mona Sahlin har tagit del av Vänsterpartiets tidigare inlägg i jämställdhetsdebatten. Det gläder mig att vi nu gör samma bedömning. Men det är också mycket önskvärt att denna insikt inte bara stannar vid en bedömning utan att socialdemokraterna också avsätter resurser och redskap för att vi aktivt skall kunna angripa den diskriminering som i dag förekommer på arbetsmarknaden. Det krävs inte bara instruktioner till JämO. Det krävs också utökade ekonomiska insatser. Vänsterpartiet vill att JämO skall intensifiera arbetet med lönefrågorna. Vänsterpartiet anser att JämO för det kommande budgetåret skall tillföras ytterligare 2,5 miljoner kronor. Det motsvarar tre handläggartjänster och två assistenttjänster. Då kan JämO bygga upp en avdelning som uteslutande kan arbeta med lönefrågor. Om vi skall kunna motverka lönediskrimineringen i Sverige krävs mer än ord. Det krävs också resurser. I dag finns kvinnorna på arbetsmarknaden i nästan lika stor utsträckning som männen. Men nästan varannan kvinna arbetar deltid. Helt kort kan man säga att kvinnor själva bekostar sin arbetstidsförkortning medan män ofta arbetar övertid, dvs. mer än normalarbetstiden. Så konserveras den ekonomiska ojämlikheten mellan män och kvinnor, och så länge denna ojämlikhet kvarstår undergrävs också kvinnors rätt och möjlighet att försörja sig själva. Det krävs en hel lön för att kunna leva drägligt i de flesta inkomstnivåer. timmarsveckan lades fast i en tidsålder då mest män förvärvsarbetade och en stor del av kvinnorna fanns i hemmen. Nu har arbetslivet ett helt annat utseende. Nu finns både män och kvinnor i lika stor utsträckning på arbetsmarknaden. Trots detta har inget hänt när det gäller arbetstidsfrågan. Den ekonomiska ojämlikheten mellan män och kvinnor kvarstår så länge kvinnor tvingas välja att arbeta deltid för att orka och hinna med familj och barn samtidigt som männen fortsätter att arbeta åtta timmar eller mer. Det är en ekonomisk ojämlikhet som konserveras och tas med ända in i pensionsåldern, eftersom pensionen beräknas på arbetsinkomsten. Om vi aktivt skall kunna angripa de olika ekonomiska villkoren för män och kvinnor måste vi också se över arbetstiden och hur den är fördelad mellan könen. Vänsterpartiet föreslår i sin motion att JämO skall ges i uppdrag att utreda en förkortad arbetsdags effekter på löneskillnaderna mellan könen och på jämställdheten i arbetslivet. Det räcker alltså inte att motverka lönediskriminering. Om män och kvinnor skall kunna leva på samma ekonomiska villkor måste vi också diskutera en arbetstidsförkortning som ger alla rätt och möjlighet att arbeta heltid och försörja sig själva och som samtidigt ger alla möjlighet att ta ansvar för hem och familj. Att blunda för att rätten och möjligheten till heltidsförsörjning är en nyckelfråga är inte seriöst om man menar allvar med talet om att motverka diskrimineringen på arbetsmarknaden. Miljöpartiet har i en egen motion som behandlas i betänkandet lyft fram frågan om jämställdheten i den svenska kyrkan. Det här tycker jag är en nog så viktig motion. Kyrkan är en av de sista utposterna där en oförblommerad könsdiskriminering pågår. Vänsterpartiet kan dela den uppfattning som Miljöpartiet redovisar i motionen, men vi konstaterar att det Miljöpartiet begär redan ingår i JämO:s uppgifter, varför vi har haft svårt att stöda Miljöpartiets hemställan. Kort sagt: Det är svårt att besluta om något som redan är beslutat. Slutligen vill jag vända mig till alla socialdemokrater och folkpartister i riksdagen, dvs. de partier som så ofta går ut och lyfter upp jämställdhetsfrågorna i debatten. Jag gläds åt vad ni säger när det gäller behovet av att avveckla lönediskrimineringen på arbetsmarknaden och det ni säger om att motverka kvinnors underordning på arbetsmarknaden. Men nu har jag lyssnat på er i mer än 20 år - så länge har jag funnits på arbetsmarknaden, och så länge har jag deltagit i jämställdhetsarbetet. Men inget har hänt: Lönegapen ökar, arbetstidsgapet mellan män och kvinnor ökar, kvinnors rätt och möjlighet att försörja sig själv minskar. Det räcker alltså inte med ord. Det krävs också resurser, så att ett aktivt arbete kan inledas för att omsätta vackert tal om arbetsvärderingsinstrument i praktisk handling och motverka lönediskriminering. Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag som innebär konkreta åtgärder för att påbörja det arbetet. Vi är beredda att avsätta resurser för detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 1.

Herr talman! Jag skall ta upp den redan påannonserade motionen om kyrkan och jämställdheten. Jag skulle vilja börja på det här sättet: "Fader himmel och moder jord, helgat varde ert namn." Ja, så kan det låta i min statskyrka när den kvinnliga prästen förrättar gudstjänst. Genast känner jag och andra kvinnor att kyrkan är till också för oss, att vi finns och utgör en del av helheten. Jag och andra kvinnor - och några modiga män - dansar ibland heliga danser i kyrkan under ledning av kvinnliga präster. I dansen hyllar vi den heliga moder jord och vänder oss med öppna händer till den himmelska höjden och vårt gemensamma universum. I dansen förenas liv och död i det ständiga kretslopp som vi alla är en del av. Den här kyrkliga aktiviteten känns för mig helt rätt och riktig. Här kan jag låta min andlighet spira och utvecklas tillsammans med andra. Tack, alla kvinnliga präster som för in hela mänskligheten i kyrkan! Men ni är få, och det verkar gå oerhört trögt att släppa in kvinnor i det kyrkliga arbetslivet. Vid biskopstillsättningen i Växjö finns endast en kvinnlig sökande. Nordens första kvinnliga biskop i Hamar i Norge inledde sin gudstjänst i dag på internationella kvinnodagen med att säga: Käre Gud, vår far och mor. Och ingen kan förbjuda henne att säga det, eftersom hon är biskop. Eftersom Gud alltid omtalas i bilder är det lika rätt att ge Vår Herre en kvinnlig gestalt. Inom den norska statskyrkan har man tillsatt en kommitté som söker en gudstjänstordning utan manlig språkdräkt. Ledamöterna i kommittén befarar att dagens liturgi kan skapa ett avstånd mellan kvinnorna och Evangeliet. Som kvinna instämmer jag. Visst har språkbruket inom Svenska kyrkan ibland fått mig att känna konvulsioner. Samtidigt behöver jag kyrkan som stöd i min andliga utveckling. Herr talman! I språket finns flera ord som uttrycker att människor inte får behandlas olika. Vi har orden jämlikhet, jämlik och jämställdhet. Men trots detta har vi fortfarande en uppenbart snedvriden könsfördelning inom många stift. Dagens negativa särbehandling av kvinnliga präster ser jag som en klar diskriminering. Jag utgår då från aspekten att diskriminering innebär att någon behandlas på ett sådant sätt att alla inte behandlas lika. Det här gäller oavsett vilka motiv som ligger bakom särbehandlingen. Dagens situation är mycket mycket otillfredsställande. Eftersom jämställdhetslagen gäller även för Svenska kyrkan anser jag och mitt parti att det är viktigt att JämO går in mer aktivt och mer modigt än tidigare och granskar kyrkans efterlevnad av lagstiftningen. Vi ser det här inte främst som en resursfråga utan som en fråga om mod.

Med det yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservation till betänkandet.

Herr talman! I dag när det är internationella kvinnodagen skulle det förstås vara extra roligt om man hade kunnat säga att det finns obegränsade resurser att använda till jämställdhetsarbetet. Tyvärr är det inte så. Med det ekonomiska läge vi befinner oss i får alla områden vidkännas besparingar. Men: Jämställdhetsområdet och jämställdhetsarbetet är ett prioriterat område. Den socialdemokratiska regeringen har därför föreslagit ett oförändrat anslag jämfört med föregående budgetår när det gäller jämställdhetsombudsmannens ansvarsområde och kvinnoorganisationerna. Att jämställdheten är en viktig fråga för oss socialdemokrater märks väl inte minst av att vi har lyckats med vårt mål varannan damernas. Moderaterna var litet ironiska över vårt mål varannan damernas. Detta är inte vårt huvudmål, utan det är ett delmål, ett medel för att nå huvudmålet jämställdhet. En förutsättning för att vi skall lyckas nå huvudmålet är att det finns lika många kvinnor som män i regering, riksdag och andra politiska beslutande organ. Inte förrän då har kvinnor samma möjligheter som män att påverka framtiden. Det räcker inte med att vi har lika många kvinnor som män i beslutande politiska organ. Den här representationen måste naturligtvis finnas inom alla områden i samhället. Särskilt tydlig är kvinnans underrepresentation i bolagsstyrelser, på chefsnivåer och över huvud taget på högre befattningar. Jag är övertygad om att om man tar till vara både kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens uppnår man positiva resultat inom alla områden. Herr talman! Vi har mycket arbete framför oss innan vi når målet. Det finns således en hel del för JämO att arbeta med, det gäller även kyrkan och jämställdheten. Men JämO:s arbete kan bara vara ett komplement till allas vårt arbete. Jag fick i dag en present, en bok som handlar om kvinnor i väglöst land. Det handlar om kvinnor som är födda i början på 1900-talet. Om vi jämför dagens kvinnor med de här kvinnorna kan vi säga att det har hänt en hel del. Men det finns också en hel del kvar att göra. Det grundläggande för ett jämställt samhälle är att var och en, kvinna som man, skall kunna försörja sig själv och inte vara beroende av någon annan för sin försörjning. Det här är för oss socialdemokrater det allra viktigaste, inte bara för jämställdheten mellan kvinnor och män, utan också för jämställdheten mellan olika grupper i samhället. Grunden för människors frihet och oberoende är rätten till ett eget arbete och en lön som går att leva på. I dag arbetar många kvinnor ofrivilligt deltid och kan följaktligen inte försörja sig på sin lön. Det är inte acceptabelt. Även om den offentliga sektorn är en förutsättning för att kvinnor skall kunna förvärvsarbeta - den ger arbete, och den möjliggör för kvinnor att arbeta - måste vi tyvärr konstatera att det är just inom den sektorn som vi har en stor del deltidsanställda. Om det finns kvinnor på beslutande befattningar inom politiska organ finns det större möjlighet för kvinnorna att vara med och påverka så att vi slipper de här problemen. Principen på arbetsmarknaden skall vara den att det är heltidsarbete som erbjuds. Man skall naturligtvis kunna jobba deltid om man vill, men i botten skall en heltid finnas. En annan viktig princip är lika lön för lika arbete. Också detta är en uppgift för JämO att bevaka. Vi måste också uppvärdera de traditionellt kvinnodominerade yrkena vård och omsorg. Vi måste försöka få fler killar att söka sig till utbildningar som ger jobb just inom de här områdena. Vi uppmanar alltid tjejer att söka sig till tekniska utbildningar, men jag tycker att det är lika viktigt att uppmana killarna att söka sig till utbildningar i traditionellt kvinnodominerade yrken. Det finns fortfarande en hel del attityder att jobba med i samhället. Dessa attitydfrågor måste man börja med redan i familjen, i förskolan och i skolan. Skall vi då vara trovärdiga måste vi försöka att få män att söka sig till barnomsorgen. När det gäller övergripande jämställdhetspolitik och framtida inriktning skall vi egentligen inte debattera det i dag. Den frågan kommer senare i höst upp i arbetsmarknadsutskottet. Men om vi nu skall diskutera anslaget kommer man ofrånkomligt in på alla områden. Ett område som vi tycker är väldigt viktigt och som vi i dag föreslår anslag till är kvinnoorganisationerna. Moderaterna föreslår att det anslaget skall dras ner. Dessa organisationer gör ett jätteviktigt arbete, kanske främst inom opinionsbildning men också när det gäller t.ex. kvinnojourerna som hjälper och stöttar kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Det är främst kvinnor som jobbar ideellt inom dessa organisationer, men vi måste ge dem möjligheter att verka. Det rör sig om kvinnor med ett starkt engagemang för att hjälpa små och utstötta människor i samhället. Dessa kvinnor har ett starkt engagemang för att kvinnofrid och barnfrid skall uppnås.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
Herr talman! Jag delar Kristina Zakrissons uppfattning när det gäller behovet av att stödja kvinnoorganisationer, att vi inte skall minska deras anslag. Det är en väldigt viktig grupp. Kvinnoorganisationernas arbete är också viktigt för det fortsattta jämställdhetsarbetet i landet. Jag delar också Kristina Zakrissons uppfattning att jämställdheten är ett prioriterat område. Visst är det trevligt, bra och önskvärt med varannan damernas, med kvinnliga chefer och med alla genombrott som sker. Men dessa genombrott omfattar ju bara ett mindre antal av kvinnorna i samhället. Den stora gruppen kvinnor som finns ute på arbetsplatserna och i arbetslivet kommer nog aldrig att bli vare sig chefer eller riksdagsmän. Där ökar förtrycket och diskrimineringen och där växer lönegapen. Det fungerar så att kvinnor förkortar sin arbetstid medan männen jobbar mer. För mig är detta en mycket viktig jämställdhetsfråga, att komma till rätta med det stora flertalet kvinnors arbetsvillkor ute på arbetsmarknaden. Det handlar om att ekonomiskt kunna överleva, om att minska lönegapet och om att ge varje människa rätt och möjlighet att försörja sig själv. Där har Kristina Zakrisson och jag återigen samma åsikt. Min fråga blir då: Varför kan inte socialdemokraterna ställa upp på Vänsterpartiets förslag att förstärka JämO så att vi får ett aktivt redskap för kartläggning, uppföljning och bearbetning, särskilt som er egen jämställdhetsminister har lyft fram frågorna om arbetsvärdering.
Herr talman! Att vi får varannan damernas på chefsbefattningar och i politiska organ gör inte att vi automatiskt får jämställdhet. Men när det finns kvinnor på dessa poster kan de påverka förhållandena för kvinnor som är anställda t.ex. i offentlig sektor eller på andra ställen. Det absolut viktigaste för jämställdheten är att kvinnor och män har ett jobb som de kan försörja sig på. Det är grunden. Att vi inte tillstyrker ökat anslag till JämO beror delvis på att JämO faktiskt fick utökade resurser under det förra budgetåret och också på att situationen ser ut som den gör. Alla områden har fått vidkännas besparingar utom just detta område.
Herr talman! Det känns bra att jag och Kristina Zakrisson är eniga om målet. Men om man menar allvar med att detta är ett prioriterat område måste man också satsa på det. Man måste skapa redskapen. I synnerhet när vi ser denna lönediskriminering där lönegapen på arbetsmarknaden ökar räcker det inte med att säga att vi inte orkar satsa mer för att åtgärda detta och att vi måste vänta tills vi får bättre ekonomi, eller hur jag nu skall uppfatta Kristina Zakrisson. Jag har själv haft möjlighet att ta del av alla de lönepolitiska program som finns på arbetsmarknaden, både på fackliga sidan och på arbetsgivarsidan. Jag har sett att man där har inskrivit mål om lika lön för lika arbete. Jag vet att dessa program har funnits i tio år eller mer och att ingenting har hänt. Vi måste alltså aktivt börja att arbeta med denna förnedrande diskriminering av svenska kvinnor som kvarstår och som tenderar att öka på den svenska arbetsmarknaden. Då krävs det också ekonomiska resurser. Menar man allvar med att detta är ett prioriterat område, då kan man inte vänta.
Herr talman! Om vi hade obegränsade resurser skulle man kunna tilldela pengar till alla områden som man vill stödja. Jag är trots det inte övertygad om att ökade resurser alltid ger ett önskat resultat. Det räcker inte med att ge ökade resurser till JämO. Det finns så mycket annat som vi måste göra för att uppnå jämställdhet. Det är som Ingrid Burman säger arbetsmarknadens parters ansvar att komma till rätta med detta. Under våren 1996 kommer regeringen att lägga fram en särskild jämställdhetsproposition. Det är också en del utredningar på gång. Vi avvaktar även Grupptalanutredningens resultat. Jag tror inte alls att man kan vänta på bättre tider och säga att om två år avsätter vi ytterligare 2 miljoner och då fixar vi det här. Man måste jobba inom många områden. Även om vi tilldelade JämO 2 miljoner tror jag inte att detta skulle ge resultat i dag. Det finns så mycket annat som måste göras.
Herr talman! I den allmänpolitiska debatten för några veckor sedan hävdade en partikamrat till Kristina Zakrisson att svenska kvinnor är världens friaste kvinnor. Fria från vadå? kan man fråga sig. I mångt och mycket har kvinnorna blivit mindre beroende av sina män. Men de har då i stället blivit totalt beroende av den offentliga sektorn för sin försörjning och för att få bidrag i och med att många inte har en sådan lön att de kan leva på den. På kvinnodagen i dag 1995 beskriver man i Expressen svenska kvinnors situation. Var tredje mamma har inte haft en ledig dag under det senaste året, står det på första sidan. Artikeln inne i tidningen har rubriken: Hur länge skall vi orka? Det har hänt mycket sedan Kristina Zakrissons kvinnor i väglöst land vandrade omkring i början av 1900-talet. Men utvecklingen har inte bara varit positiv för kvinnorna. Den har skett till ett väldigt högt pris. Kvinnor mår inte så bra som de skulle kunna göra. De har inte den livskvalitet som de skulle kunna ha. Vi moderater ser många av de problem som svenska kvinnor har som ett av det socialistiska systemet skapat problem. Socialismen ser bara kvinnor och män som delar av ett kollektiv underkastat den traditionella produktionens krav. I det socialistiska svenska samhället har man också monopoliserat kvinnornas arbetsmarknad i stor utsträckning. Det är en oförskämdhet mot kvinnor att påstå att den offentliga sektorn skulle vara en förutsättning för kvinnornas förvärvsarbete. Det jobb som många kvinnor gör inom vård, omsorg och utbildning är arbetsuppgifter som behövs och som kommer att behövas i ännu större utsträckning. Det är bara det att arbetet måste organiseras och finansieras på ett annat sätt, eftersom det nu i dessa krisdagar har visat sig att de system som vi har skapat och låst in kvinnorna i inte är långsiktigt ekonomiskt hållbara.
Herr talman! Jag blir litet snopen när man säger att det är en oförskämdhet att påstå att offentliga sektorn är en förutsättning för kvinnors möjligheter till arbete. Den är ju naturligtvis också en förutsättning för mäns - både kvinnors och mäns - möjligheter till arbete. Bl.a. barnomsorgen ingår i den offentliga sektorn. Det som kvinnorna tidigare gjorde obetalt - vårdade gamla och anhöriga - görs nu i offentlig sektor, som vi tillsammans är med och betalar för. Det möjliggör att kvinnorna kan gå ut och få ett förvärvsarbete och därmed försörja sig själva. Det är en frihet som kvinnor i Sverige har, att kunna välja vilket liv de vill leva och inte vara beroende av någon annan. Christel Anderberg sade också att det är ett högt pris som kvinnorna har fått betala. Det kan jag hålla med om. Många män har också fått betala ett högt pris. Arbetslösheten är ett högt pris som många i dag betalar för att samhället ser ut som det gör. Vad det sedan beror på kan vi återkomma till. Sedan sade Christel Anderberg att kvinnorna är beroende av offentlig sektor för att få bidrag. Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstod vad det skulle innebära. Vad jag menar är att den offentliga sektorn möjliggör för kvinnorna att arbeta och försörja sig själva, och det är det absolut viktigaste för att de skall känna frihet.
Herr talman! Jag undrar vilken rättvisa och jämställdhet Kristina Zakrisson anser ligga i att män kan välja arbetsgivare på en fri arbetsmarknad, medan uppemot 60 % av kvinnorna i vårt land är hänvisade till en enda arbetsgivare, nämligen till den offentliga sektorn - till kommuner eller landsting. Det är inte så att vi alla hjälps åt och betalar för de tjänsterna. Numera är det så att vi alla lånar till dem. I min förra replik sade jag att det inte råder olika uppfattningar mellan oss och Socialdemokraterna om att de här kvinnornas arbete behövs, och kommer att behövas. Det har dock visat sig att vi inte kan fortsätta att finansiera de här arbetsuppgifterna på samma sätt som tidigare. Vi har världens största offentliga sektor. Det i sin tur har framtvingat världens högsta skattetryck. Därmed har den svenska ekonomin lamslagits. Det är därför som så många företag har slagits ut under de senaste åren och arbetslösheten har rakat i höjden. Tänk om vi, Kristina Zakrisson, kunde hjälpas åt med att skapa en privat tjänstemarknad där kvinnor kunde utföra de här uppgifterna, där det även för kvinnorna fanns alternativ - där kvinnorna hade möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare eller kanske själva starta eget, ensamma eller tillsammans med arbetskamrater, och bli arbetsgivare inom hemtjänsten eller barnomsorgen. Varför kan vi inte hjälpas åt med att skapa mångfald även för kvinnor?
Herr talman! Jag måste säga att jag har svårt att se hur valfriheten kan bli större om man lägger ut uppgifter som i dag utförs inom den offentliga sektorn och dessa i stället sköts privat. Det låter på Christel Anderberg som att kvinnorna plötsligt får mycket större möjligheter att välja. Såvitt jag förstår menar Christel Anderberg att samma uppgifter fortfarande skall göras. Kvinnorna skall fortfarande göra samma saker, men de kan få förmånen att jobba åt en privat entreprenör. Jag har svårt att se vad det skulle vara för en förmån. Christel Anderberg säger också att vi i dag inte gemensamt betalar välfärden och den offentliga sektorn utan att vi alla lånar till detta. Det skulle jag om jag vore moderat inte säga utan att skämmas. Moderaterna var väl med om att se till att vi fick låna de pengar som i dag lånas upp. Så till detta med kvinnors jobb inom offentlig eller privat sektor. När man i den s.k. pigdebatten på något konstigt sätt fick till det så, att om kvinnor fick starta eget och börja jobba t.ex. i en familj med att sköta hem och barn åt en annan kvinna skulle det helt plötsligt vara en fantastisk marknad som öppnade sig för kvinnorna. Det här blir litet konstigt. Jag har svårt att förstå hur det skulle finansieras. Det skulle alltså bli billigare än det blir inom den offentliga sektorn och det skulle tydligen också bli bättre. Men jag har inte hört något argument vare sig för att det blir billigare eller för att det blir bättre. Jag vidhåller alltså att kvinnorna har uppnått en frihet, kanske inte frihet att välja arbetsgivare - det beror på vilken utbildning kvinnorna har. En av de attityder som vi skall försöka jobba med är att se till att både killar och tjejer väljer utbildningar som inte är traditionellt mans eller kvinnodominerade. Då har kanske tjejerna också möjlighet att i större utsträckning välja arbetsgivare.

Herr talman! I morse kunde alla ledamöter på sina bänkar se fotografier på alla kvinnliga ledamöter här i riksdagen - flest jämfört med övriga världen. Men fortfarande är det långt kvar tills det anses vara självklart att det skall vara lika många kvinnor och män på alla nivåer och inom alla områden i det svenska samhället. Se bara hur det ser ut i fackföreningarnas, bankernas och företagens styrelser samt inte minst inom kyrkan, som vi tidigare diskuterade här. Ännu större är skillnaderna på andra håll i världen, vilka just nu delvis behandlas på toppmötet i Köpenhamn. Senare i år kommer de att behandlas i Beijing. Av tidsskäl håller jag mig till Sverige, även om det är den internationella kvinnodagen i dag. Vi har mycket långt kvar till dess att kvinnors arbete i den informella sektorn - i hemmet med barnen, med att föra kulturarv och traditioner vidare och med att hålla ihop familjen och dess sociala nätverk - uppskattas lika mycket som mäns mer spektakulära fritidssysselsättningar. I dag kan vi i en av kvällstidningarna läsa om hur ansträngda kvinnor numera är. Det gäller särskilt småbarnsmammorna. Fortfarande är det långt kvar tills vi har delat ansvar och lika villkor hemma både när det gäller omsorgen om barnen och när det gäller hemarbetet. Den frågan diskuteras inte så mycket i dag. Jag menar att det är dags att återigen på allvar ta upp den debatten och lyfta upp både mäns och kvinnors ansvar för att det dagliga skall fungera. Ett område där kvinnor gör stora framsteg är företagssektorn. Enligt rapporter gäller det i allra högsta grad i glesbygd. Många kvinnor startar framgångsrika företag. I USA är en majoritet av alla nyföretagare kvinnor, och de finns inom alla områden. Det finns mycket mer att göra här i Sverige. Jag lyssnade på Kristina Zakrisson. Det verkade vara ganska så fjärran för henne att tänka sig kvinnor som företagare. Vi centerkvinnor menar att kvinnors företagande är en av nycklarna till framtidens framgångsrika näringsliv. Kvinnors kompetens, kreativitet och företagsamhet är en delvis outnyttjad resurs som vi inte har råd att undvara. Det gäller att göra mera för att skapa ett klimat som gynnar kvinnors företagande. Ett exempel är de kvinnolån som på ett centerinitiativ infördes för knappt ett år sedan. De har blivit en succé och måste få fortsätta längre än vi i dag kan se. När det gäller kvinnorna i politiken har vi kommit långt, även om många kvinnor upplever att man stöter i det osynliga glastak som består i nätverk mellan de män som har den största makten och som nu känner sig hotade. Vi kvinnor vill inte föra jämställdhetskampen mot männen, utan vi vill föra den tillsammans med männen. Men för att nya skall komma in måste ju några flytta på sig. Män har en mängd nätverk där man sysslar mycket med att matcha fram varandra - nätverk som kvinnor har mycket svårt att tränga igenom. Av det skälet och för det fortsatta jämställdhetsarbetet inom de områden som jag nämnt, och även inom flera andra, är kvinnoorganisationerna viktiga när det gäller att lyfta fram kvinnoaspekterna och matcha fram kvinnor i olika sammanhang. Men precis som andra folkrörelser står de politiska kvinnoorganisationerna inför stora utmaningar och måste helt enkelt förändra sin verksamhet för att kunna gå vidare och fånga de unga kvinnornas intresse. Man är medveten om detta. Jag noterar med tillfredsställelse att stöd i fortsättningen skall kunna ges till utveckling och förnyelse. Jag menar också att de nya kvinnliga nätverk - över partigränser och alla andra gränser - som nu växer fram på många håll är mycket viktiga komplement till de traditionella kvinnoorganisationerna. På sikt är det kanske den typen av organisationer som får den största betydelsen. Herr talman! Jag kan inte låta bli att falla för frestelsen att något erinra om den förra mandatperiodens jämställdhetsdebatter, där Socialdemokraternas företrädare på det mest aggressiva sätt attackerade den förra regeringens politik och ansåg den som helhet riktad mot jämställdheten mellan kvinnor och män. Det spelar ingen roll vad som gjordes och vilka förslag som lades fram, t.ex. om att jämställdheten skulle beaktas vid alla beslut eller om ökade resurser till JämO, som det här refererats till. Det var helt enkelt motståndet mot alla sorters besparingar som gällde. Ett exempel var att kampen mot inflation sågs som något mycket ont. Man saknar också perspektiv utifrån vanliga kvinnors liv. Jag citerar från debatten den 4 maj i fjol: "I vanliga kvinnors liv gäller att rätten till arbete är hotad, att rätten att vara sjuk, att få en dräglig ersättning om man blir arbetslös, att kunna leva på sin lön och att få del av god vård och omsorg för sina barn är hotad." Redan då visste vi att höjd a-kasseersättning inte hörde till de s.k. återställarna. Hur det ser ut beträffande s-regeringens misslyckande med arbetslösheten och med en obegriplig arbetsmarknadspolitik som gynnar män och de föreslagna nivåerna i sjukförsäkringen samt med andra besparingar vet vi. Vi har just beslutat om RAS, som enligt all expertis gynnar män mest. Nu, liksom då, är den dåliga ekonomin i Sverige det största hotet mot jämställdheten, jobben, välfärden och den offentliga sektorn samt mot kvinnors företagande och mot en lön som det går att leva på. Kvinnor är inget särintresse i det avseendet och borde egentligen inte heller i något annat avseende vara det. Nu är alltså tongångarna från Socialdemokraterna helt annorlunda. Det är detta dubbla budskap som Socialdemokraterna nu lider av. Det är när orden och retoriken totalt förändras över tiden som förtroendet för politiken och demokratin urholkas. Inte minst gäller det kvinnorna. De invaggades i falska förhoppningar och känner sig nu svikna. Socialdemokraterna har ett stort ansvar där. Herr talman! Vi i Centern har inga reservationer fogade till detta betänkande. Vår motion handlar om samordning av de stora FN-konferenserna och om betoningen av kvinnoorganisationernas roll i förberedelserna och genomförandet av de här konferenserna. Vi kan med tillfredsställelse konstatera att motionen i stort sett är tillgodosedd. Men jag vill ändå i dag på den internationella kvinnodagen i all stillsamhet fråga Kristina Zakrisson hur det kan komma sig att den politik som för ett år sedan av hennes partikamrater utmålades som höjden av kvinnofientlighet nu helt och hållet accepteras.

Herr talman! Marianne Andersson refererar till kvinnors ansträngda dagar och ganska tuffa liv med ansvar för hem, familj och arbete. Jag kan dela Marianne Anderssons oro. Det är därför Vänsterpartiet har väckt en rad förslag på det här området. Vi talar om sex timmars arbetsdag. Vi har en motion i det här betänkandet där vi vill ge JämO i uppdrag att utreda konsekvenserna av en sex timmars arbetsdag både när det gäller lönediskriminering och när det gäller jämställdhet i arbetslivet. Vi anvisar alltså medel för att råda bot på den situation som Marianne Andersson redovisar. Det är inte så som Marianne Andersson påstår, att det bara handlar om attitydförändringar. Verkligheten har ju gett ett facit som visar att män faktisk har högre lön, alltså jobbar de mer. Kvinnor har lägre lön, alltså även i familj arbetar kvinnor kortare tid och tar ändå det utökade ansvaret. Detta är orättfärdigt. Det är en ojämlikhet. Det finns konkreta förslag för att åtgärda detta. Min fråga till Marianne Andersson blir: Varför ställer inte Centerpartiet upp på Vänsterpartiets förslag när vi ändå delar samma oro och har samma insikt?

Herr talman! Jag glömde att omnämna Centern i mitt anförande från talarstolen, inser jag nu. Jag talade om folkpartister och socialdemokrater som redovisar insikter, oro, behovet av förändring och som erkänner att den värld som vi lever i är ojämlik, att det förekommer diskriminering av kvinnor, att kvinnors liv är tungt men som saknar de konkreta förslagen. Visst vet vi i Vänsterpartiet att arbetstidsförkortningen är ett väldigt mångfasetterat ämne. Man kan få ut olika effekter av det. I det betänkande som vi nu behandlar har vi en reservation där vi vill ge ett uppdrag till JämO att belysa frågan i lönediskrimineringsperspektiv, hur det slår i arbetslivet. Att inte kunna ställa upp på en sådan konkret åtgärd tycker jag är beklagligt när man har sett konsekvenserna av det arbetsliv som vi har och av kvinnors arbetssituation. Marianne Andersson talar mycket om attitydförändringar. Jag delar uppfattningen att man skall jobba på två plan. När jag ser i backspegeln kan jag konstatera att det de senaste åren i jämställdhetsfrågor mycket handlat om varannan damernas. Det är bra. Det har handlat mycket om attitydförändringar. Det är också bra. Men vi har inte talat om de konkreta förslagen, om kanske t.o.m. lagreglering mot diskriminering. När vi lämnade det spåret - det gjorde vi för ett tiotal år sedan - har vi också sett resultatet: diskrimineringen ökar, lönegapen växer, kvinnors situation på arbetsmarknaden blir allt tuffare, arbetsskador hittar vi hos kvinnor, kvinnor finns inom vissa sektorer av arbetsmarknaden. Vi har alltså fått ett mer och mer tudelat samhälle. Samtidigt har en stor del av politikerskaran ägnat sig åt att diskutera varannan damernas och attityder.

Herr talman! Marianne Andersson undrade om det var fjärran för mig att tänka mig kvinnor som företagare. Det är det inte alls. Vad jag avsåg var detta att man talar om att kvinnor som jobbar i vård och omsorg och inom offentlig sektor skall starta eget för det skall bli så mycket bättre. När kvinnor blir företagare måste det inte vara inom vård och omsorg och inte med motiveringen att det de gör inom offentlig sektor därmed helt plötsligt blir billigare och bättre. Jag ser gärna fler kvinnliga företagare. Vi har också satsat ytterligare medel för att stötta just kvinnliga företagare. Marianne Andersson säger vidare att tongångarna från socialdemokraterna är annorlunda i dag än under förra mandatperioden. Det kan jag inte se. Vårt viktigaste mål är att se till att alla får arbete. Den politik som bedrevs under förra mandatperioden gjorde inte precis att arbetslösheten minskade. Den kritik som vi då hade mot den borgerliga regeringen för deras kvinnofientliga politik kvarstår. Vi har fortfarande samma kritik. Det visade sig också i valet att man fick betala priset för den politik som bedrevs. Tongångarna är alltså inte annorlunda. Vi tycker att kampen mot arbetslösheten är det viktigaste. Vi värnar den offentliga sektorn när vi gör besparingar. Vi har också sagt att vi får i första hand ta från transfereringarna just därför att offentlig sektor betyder så väldigt mycket för välfärden för var och en.

Herr talman! Jag har fortfarande litet svårt att förstå varför man som offentliganställd skall uppleva att man kan göra det här bättre själv. Man gör väl själv det jobb som man utför även i offentlig sektorn. Jag tror på att man kan effektivisera och att människor kan vara kreativa även om de är anställda inom offentlig sektor. Därför har jag svårt att se att det är ett skäl till att bli egen företagare. Däremot uppmuntrar jag gärna folk som vill starta företag och som har kreativa idéer. Nu säger Marianne Andersson att det under förra mandatperioden riktades kritik mot all typ av besparingar och mot den ekonomiska politik som bedrevs. Det är ju en himmelsvid skillnad mellan en borgerlig ekonomisk politik och en socialdemokratisk. Att vi inte ser på rättvisa på samma sätt är alldeles uppenbart. Den borgerliga regeringen värnade helt andra grupper än vad vi gör. Jag är övertygad om att insikten om ekonomins villkor fanns. Men, som sagt, det verkar som om vi har olika intressen att värna om.

Herr talman! De flesta talare har i dag på något sätt uppmärksammat att det är den internationella kvinnodagen. Jag tycker också att det känns litet extra högtidligt att just i dag tala om arbetsmarknadsutskottets betänkande om anslag till jämställdhet. Precis som talmannen i sitt anförande i morse påpekade är det viktigt att ta upp de tudelade känslor som en internationell kvinnodag ger upphov till. Å ena sidan är det vad man skulle kunna säga är det tragiska, att kvinnors rättigheter alltjämt kränks i stora delar av världen, eller att det här på hemmaplan tog nästan 73 år från det att de första kvinnorna tog plats i första och andra kammaren till att vi fick en hyfsad fördelning i den svenska riksdagen. Det finns andra ojämlikheter som fortfarande kvarstår i vårt eget land. Jag tänker då främst på de stora, oförklarliga och oacceptabla löneskillnader som kvarstår och det viktiga med att ansvaret för hem och familj till största delen fortfarande vilar på kvinnorna. Detta var något av de negativa och några av de stora utmaningar som vi har att jobba med under de kommande åren. Å andra sidan tycker jag att det finns anledning att peka på en viss optimism. Under det år som har gått sedan vi senast firade den internationella kvinnodagen har ju trots allt mycket hänt i Sverige. Bristerna i jämställdhet har hamnat högt upp på dagordningen, inte bara i politiken utan också på arbetsplatserna, vid köksborden och vid diskbänkarna. Det var ju en bred uppslutning i riksdagen förra våren när Bengt Westerberg och den borgerliga regeringen lade fram jämställdhetspropositionen Delad makt - delat ansvar. Den innehöll pappamånaden som är så viktig för att ge incitament och stöd för de fäder som vill ta ut föräldraledighet. Också jämställdhetsplanen är ett kraftfullt instrument för att kartlägga brister och låta arbetsgivare, fackföreningar och arbetstagarrepresentanter hjälpas åt att komma till rätta med orättfärdigheter på arbetsplatserna. Jämställdhetslagen är exempelvis inte längre förhandlingsbar. JämO har fått ökade resurser. Nu finns det experter på jämställdhet vid landets länsstyrelser. Vidare finns den kvinnliga näringslivsakademin. Detta är bara några exempel på kraftfulla och positiva förändringar som har skett under de år som har gått. Dessa beslut innebar i sig ett viktigt trendbrott i den passivitet och nedåtgående spiral som jämställdhetssträvandena fick utstå under framför allt 80-talet. De beslut som vi i dag har att fatta om anslag till jämställdhetsarbetet har till stor del sitt ursprung i den proposition som riksdagen tog ställning till förra våren. I morse använde Birgitta Dahl en liberal ansats i synen på jämställdhetspolitiken. Det tycker jag var väldigt bra. Birgitta Dahl är ju knappast liberal. Men jag menar att utan en stabil, liberal ideologisk grund riskerar brister i jämställdhet och andra typer av diskriminering att reduceras till frågor som bara hamnar på dagordningen då det kan anses vara politiskt korrekt eller då tidsandan tillåter detta. Det får aldrig bli så, att det politiska kuraget och engagemanget inte finns när det också blåser snålt, för det är oftast då det behövs som mest. Det kan finnas anledning att i denna stund, när partier och andra opinionsbildare nästan tävlar om att vara mest angelägna i jämställdhetspolitiken, peka på att det ju inte alltid har varit så. Ett exempel är tillkomsten av jämställdhetslagen 1979, som lades fram av den dåvarande mittenregeringen där Folkpartiet ingick. Den lagen gick ju Socialdemokraterna kraftfullt emot i en ohelig allians med både LO och SAF. Jag tycker att Ingrid Burman är litet orättvis mot oss folkpartister, för vid de tillfällen som vi under modern tid har varit med i en regeringssituation har ju jämställdhetslagen tillkommit. Första ansatsen gjordes 1979, och när vi nu senast hade regeringsmakten reformerades den. Därför tycker jag att det är en orättvis anklagelse mot Folkpartiet. Detta med arbetsvärdering, som Ingrid Burman också tar upp, är ingenting som vi på något sätt har avvisat. Vad vi har sagt är att detta inte är så lätt att genomföra som man kanske kan tro och att vi måste arbeta fram egna modeller i Sverige. Men i övrigt råder det ingen som helst meningsskiljaktighet om att detta är ett viktigt instrument för att kartlägga och komma till rätta med orättfärdiga löneskillnader. Alla människors lika rättigheter och skyldigheter är ett grundfundament som måste garanteras i en demokratisk välfärdsstat. Det är ur denna liberala människosyn som Folkpartiet hämtar sina utgångspunkter i jämställdhetspolitiken. Alla former av diskriminering begränsar den enskildes frihet och står därmed i motsatsförhållande till den liberala uppfattningen om alla människors lika värde och rätt till personlig frihet. Det finns egentligen inget samhällsförhållande som i dag i högre grad negativt påverkar en så stor del av befolkningen som bristerna i jämställdhet. Därför får inte jämställdhetspolitiken enbart bli en kvinnofråga, lika litet som kampen mot rasism enbart bör föras av invandrare. Jag tycker att jämställdhetspolitiken är en alldeles för viktig fråga för att reduceras till något som skulle kunna kallas för gruppintresse. För att det inte skall bli så, krävs en uppryckning från båda håll, framför allt från männen som bättre måste engagera sig i denna fråga. Jag är litet trött på att vara ensam man i jämställdhetsdebatterna i kammaren. Jag välkomnar gärna sällskap. Jämställdhetsfrågan är inte heller betjänt av de män som ber om ursäkt för sin existens som män, för att de tror att det på något sätt skulle bidra till att visa solidaritet med kvinnors jämställdhetssträvanden. Det gör det inte, utan jämställdhetspolitiken kräver kraftkarlar men också att kvinnorna uppmuntrar de män som trots allt engagerar sig i denna fråga. Det ligger i allas intresse att vi gemensamt arbetar mot diskriminering i alla dess former. Diskrimineringen har ju sin utgångspunkt i att man generaliserar och klär människor i kollektiva egenskaper och behov som oftast är uppbyggda av fördomar och kulturhistoriskt förankrade uppfattningar. Så får det ju inte vara, vilket kan tyckas vara självklart. Men jag tycker ändå att det smyger sig in åsiktsskillnader. Kristina Zakrisson tog upp att hon inte kan förstå varför någon skulle vilja starta någonting fristående från offentlig verksamhet. Poängen med vårt resonemang är att vi inte tycker att det skall spela någon roll om Kristina Zakrisson inte förstår eller om hon har någon annan uppfattning. Vi tycker att det är den enskilda kvinnan, eller vem det nu är som arbetar i offentlig verksamhet, som skall fatta beslutet. Vi tar i dag ställning till de ganska kraftiga resurstillskotten. Jag tycker inte att reservationerna i sig är speciellt allvarliga, men det finns en del saker som är litet av randanmärkningar för att visa att man på något sätt skulle vara mer angelägen i denna fråga eller att man slår in de öppna kyrkdörrarna. Herr talman! Jag vill ändå yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag begärde replik på Ola Ströms anförande, men han är nu inte närvarande i kammaren. Ola Ström refererade till en rad åtgärder som Folkpartiet har varit med om att introducera i gången tid. Jag uppskattar de åtgärderna - jag uppskattar pappamånad, jag uppskattar jämställdhetslagar, och jag uppskattar jämställdhetsplaner. Men det räcker ju inte med det. Som Ola Ström sade kom jämställdhetslagen 1979. Den var viktig, och den var nödvändig då. Men sedan dess har det förflutit 16 år, och det gäller att gå vidare. Jag delar Ola Ströms uppfattning att lönediskrimineringen är en stor orättvisa och att det krävs aktiva åtgärder. Min fråga till Folkpartiet och till Ola Ström blir då: Varför kan inte Folkpartiet ställa upp på det förslag som Vänsterpartiet har lagt fram och som behandlas i det betänkande som vi nu debatterar? Det skulle innebära att vi omsatte Ola Ströms ord i handling om vi gick vidare med ett aktivt arbete för att motverka den löne och könsdiskriminering som i dag finns i samhället.

Fru talman! "Om värdet skall bestämmas för en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, så skall du bestämma detta till femtio siklar silver, efter helgedomssikelns vikt. Om frågan gäller en kvinna, så skall du bestämma värdet till trettio siklar." Så står det i Tredje Moseboken. Och så finns det de som hävdar att kvinnosynen i Bibeln inte spelar någon roll. När manssamhället avskaffade de lagar som sade att kvinnor inte fick arbeta mot betalning, gick många ogifta kvinnor ut på arbetsmarknaden. Kontorsområdet ansågs som ett lämpligt kvinnoområde. Det betydde i och för sig inte att männen flyttade på sig - de blev kvar i överordnad ställning. Kvinnorna fick de monotona, enahanda arbetsuppgifterna. Och lönen - ja, den sattes efter behov, och eftersom kvinnorna ansågs ha mindre och färre behov än männen, blev följaktligen kvinnornas lön lägre. När vi tittar på lönestatistiken från i dag skulle man kunna tro att det synsättet fortfarande hänger kvar - att kvinnor har lägre och färre behov och därför måste få lägre lön. När kvinnorörelsen och facken aktivt drev likalöneprincipen minskade löneklyftorna under några år. Därefter låg de still under flera år för att nu återigen öka. De ökade löneklyftorna minskar kvinnors möjlighet att försörja sig själva och sina barn. Detta faktum pekar på att något har hänt i det svenska samhället. Det pekar också på att medvetenhet och vackra ord inte längre räcker. Inga kan i dag påstå att de inte vet. Göteborgsposten har i en undersökning visat att 70 % av det svenska folket anser att det är på tiden att männen avstår från sina löneökningar för att minska lönegapet mellan könen. Och GP har inte frågat bara kvinnorna - 65 % av de tillfrågade männen tycker också så. Marianne Andersson anser att en anledning till att vi har fått löneskillnader är den dåliga kvinnorepresentationen i facket. Det borde det ju faktiskt gå att ändra på nu, när t.o.m. Moderaterna har konstaterat att man kan öka kvinnorepresentationen utan att riskera att minska kompetensen. Vi i Vänsterpartiet anser att grundsynen måste vara att varje människa, oavsett kön, skall betraktas som en självständig individ i ekonomiskt hänseende och själv ha rätt att tjäna ihop till sin försörjning och sin pension. En förutsättning för det är lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Skillnaderna i lön beror bl.a. på att kvinnor arbetar inom s.k. kvinnodominerade områden, som konsekvent värderas lägre. För att komma åt den strukturella diskrimineringen behöver vi en fungerande arbetsvärdering. Det finns ingen anledning till att en man som smutsar ner sig med olja skall ha mer betalt än en sjuksköterska som när hon livräddar får patientens spyor upp i munnen. Mäns smuts består av olja, bensin och damm, medan kvinnors består av avföring, spyor och urin. Män smutsar ner - kvinnor gör rent! Varför får man mer betalt för att smutsa ner än för att göra rent? En annan anledning är de osakliga löneskillnader som beror på ren diskriminering, och det är olagligt. Det är ett brott mot jämställdhetslagens 18 §. Jag tror aldrig att ett så utbrett lagbrott och lagtrots skulle accepteras inom något annat område. Därför behövs att lagstiftningen skärps och att fler likalönefall drivs. För att råda bot på detta vill vi i Vänsterpartiet att JämO skall få 2,5 miljoner kronor mer för att kunna inrätta en avdelning som bara skall syssla med lönefrågor. Vår motion om lika lön för kvinnor och män avstyrks av arbetsmarknadsutskottet. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det är meningen att vi kvinnor även i fortsättningen skall lita på fagra ord och på det rätta tillfället. Men det rätta tillfället tycks aldrig komma. När det är högkonjunktur behövs det ju inte - då skall vi komma fram av egen kraft och vänta på attitydförändringar. När det är lågkonjunktur har svensk ekonomi inte råd. I augusti förra året samlades kvinnor i facken - tvärs över gränserna - under devisen "Kvinnors rätt till arbete". Mötet avslutades med en paneldiskussion mellan de olika partiernas företrädare. Jag var där, och jag hörde Gudrun Schyman, Mona Sahlin, Charlotte Cederschiöld, Eva Eriksson, Helena Nilsson och Rose-Marie Frebran högtidligt förklara att lika lön för likvärdigt arbete var den mest prioriterade frågan. Mot den bakgrunden är det märkligt att motionen har avstyrkts. I dag på morgonen var jag, Gudrun Schyman och andra kvinnliga politiker med på en kvinnofrukost, som anordnades av samma tvärfackliga nätverk. Projektledaren berättade att man hade spelat in den här diskussionen. Alla löften som partiföreträdarna gav finns nu på band. Nu har kvinnorna för avsikt att följa upp de löftena med ett nytt möte i augusti. Då om inte förr kommer sanningens ögonblick. Det enda parti som har gjort någonting i den här frågan är Vänsterpartiet. Vi har gjort det därför att vi anser att vi inte vill vänta längre. Vi anser att historiens största lagbrott nu måste åtgärdas och rättas till. Därför vill vi att JämO skall kunna inrätta den här avdelningen. Det tvärfackliga nätverket "Kvinnors rätt" vill också ha en särskild avdelning för lönediskriminering. Kvinnorna kommer att följa den här debatten och också titta på voteringsprotokollet. Mona Sahlin sade i en intervju att just nu står det och väger - antingen händer det något eller också inte, och gör det inte det kommer det en våldsam reaktion från kvinnorna. Jag instämmer i Mona Sahlins analys av läget. Jag vill därför utmana kvinnorna i den mest jämställda riksdagen. Vi har inte åstadkommit så hemskt mycket tillsammans. Nu har vi en möjlighet att göra det tillsammans med de fackliga kvinnorna i LO, Fru talman! Thomas av Aquino menade att kvinnorna inte är skapta till att hjälpa mannen med arbete. Däremot kan vi få hjälpa mannen med fortplantningen. Kvinnorna är av naturen underställda männen, säger han. Vi kan dock få bli jämställda i ett annat liv - efter döden i himlen. Men lika litet som Joe Hill ville vänta med pajen till dess han kom till himlen - lika litet vill kvinnorna vänta på lika lön tills ett annat liv. Vi vill ha hela lönen och halva makten, och vi vill ha det nu. Jag yrkar därför bifall till Vänsterpartiets reservation nr 1

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 12 behandlas regeringens redogörelse för utvecklingen inom äggproduktionen och för utvecklandet och provningen av nya system för hållande av värphöns. 1 juli 1988, föreskrevs bl.a. att djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Enligt djurskyddsförordningen får höns för äggproduktion inte inhysas i burar. Enligt en övergångsbestämmelse till förordningen får befintliga anläggningar för burhöns användas intill utgången av Riksdagen beslutade då också att en utvärdering av arbetet med forskning och försök beträffande olika system för hållande av värphöns skulle göras i form av en s.k. kontrollstation efter en femårsperiod. Den femårsperioden hade gått 1993. Det har alltså gjorts en utvärdering. Därefter skall det göras en värdering varje år. I beslutet för ett år sedan anslöt sig riksdagen också till dåvarande regeringens bedömning att förbudet att hålla värphöns i bur skulle träda i kraft som planerats. I sitt beslut underströk riksdagen dock att utvecklingen av burhönssystemet inte får innebära att svensk äggproduktion slås ut och ersätts med ägg producerade i andra länders bursystem, som ofta är sämre än de svenska. Riksdagen ansåg också att läkemedelsindustrins behov av ägg för tillverkning av näringslösningar m.m. måste beaktas vid bedömningen av behovet av en fortsatt äggproduktion; den var viktig i sammanhanget. Statens jordbruksverk har hösten 1994 på uppdrag av regeringen också redovisat utvecklingen inom äggproduktionen och arbetet med omställning av nuvarande burhållningssystem. Utskottet behandlade under föregående riksmöte en mer ingående redogörelse från regeringen angående den här utvecklingen. I den nu aktuella skrivelsen redovisar regeringen bl.a. vissa resultat från forskning och provning av ny teknikprovning. Resultatet från forskningen och provningen av ny teknik pekar på att många problem alltjämt kvarstår i utvecklingsarbetet. Enligt Jordbruksverket är fjäderplockning och för hög dödlighet de dominerande problemen i de pågående provningarna av ny teknik. Det finns också risk för att utbrott av koccidios skall inträffa, och det har det också gjort i de försök som har gjorts med alternativa system. Inom ramen för provningen av ny teknik har också ingått studier av arbetsmiljö och luftkvalitet. Där har man emellertid konstaterat att förhållandena vid provningarna är någorlunda godtagbara. Regeringen har anfört att många problem återstår att lösa innan någon produktion av godkända intensiva inhysningssystem kan komma i gång. Med de resultat som hittills har presenterats är det alldeles uppenbart att det kommer att ta tid och att det är risk för att man inte klarar av den uppgift som vi fattade beslut om 1988. Det är viktigt att få fram ytterligare erfarenheter från driften av de intensiva inhysningssystemen i fältfasen, säger vi i betänkandet. Regeringen har också betonat vikten av att näringen och andra forskningsfinansiärer satsar tillräckligt mycket resurser på forskning och utveckling kring nya system. Utskottet har följt upp detta, men vi har också erinrat om de bestämda uttalanden som vi gjorde förra året om att svensk äggproduktion inte får slås ut och ersättas med ägg producerade i andra länders bursystem. I det betänkandet hänvisade vi också till att en mer omfattande kontrollstation hade aviserats till 1997. Regeringen framförde inte den uppfattningen i sitt förslag, men i utskottet har vi fattat ett enhälligt beslut om att flytta denna mer djuplodande undersökning till 1996. Det är bra och även nödvändigt, tror jag. Detta, menar utskottet, bör riksdagen ge regeringen till känna. Risken är alltså mycket stor att den svenska produktionen av ägg kommer att minska kraftigt om inte forskningens försök lyckas bättre än hittills. Då blir import nödvändig. Det allvarliga är att det i dag finns många burar som är i stort sett utslitna, och de djuren har det inte bra. Med tanke på att det inte finns några alternativ som är godkända kommer dessa burar inte att bytas ut, och det är mycket allvarligt. Vi hoppas emellertid att man under det här året skall kunna komma fram till flera positiva lösningar och tänker pröva det mer djupgående nästa år. Fru talman! I debatten 1988 sade jag: "Dagens svenska äggproduktion bedrivs huvudsakligen i burhönssystem. Detta system har starkt kritiserats på olika håll, främst på grund av att det inte anses i tillräcklig utsträckning kunna tillgodose djurens grundläggande rörelsebehov. I sammanhanget bör dock konstateras att kraven från samhällets sida om rationalitet, god djurhälsa, hög kvalitet på äggen samt mindre användning av antibiotika tillsammans har lett till äggproduktion främst i bursystem. När man nu, herr talman, från samhällets sida hastigt gör helt om måste näringen ges tid, tänka efter, analysera, se helheten osv. innan man går vidare. Det gäller att hålla öppet för olika lösningar och se vad de kan innebära med hänsyn till de olika effekterna för miljö, hälsa och produktkvalitet. Nuvarande burhönssystem kan ge anledning till viss kritik vad gäller rörelsebehovet. Dock bör konstateras att det för närvarande inte finns några alternativa system färdigutvecklade, i varje fall inte som leder till bättre totalförhållanden för vare sig höns eller produktion." Därefter tog jag upp de försök som pågick och sade att de inriktades i huvudsak på att förändra de bursystem som då fanns, så att burarna blev större och bättre. Undersökningar hade gjorts och gjordes också fortlöpande om stallar för golvhöns. Därefter tog jag upp det verkligt allvarliga problemet i dess linda och sade: "Höns i stort antal på golv medför en betydligt sämre djurhälsa. Det skulle också bli svårt att stoppa sjukdomsspridning utan att använda antibiotika i fordret. På 1940 och 1950-talen var dödligheten uppåt 50 % per år i medeltal. Höns i stora flockar utsätts nämligen för ett socialt tryck. Följden blir att en del utestängs från foder och vatten, andra får hackskador och kannibalism uppstår. Det finns risk för att ett system utan burar fordrar avnäbbning och antibiotika i fodret för att klara en något så när acceptabel djurmiljö. En snabb avveckling av burhönshållningen innan bättre alternativ är tillgängliga är till men för hönsen." Enligt den mening vi då hade måste de nya systemen för hönshållning uppfylla vissa bestämda villkor. Systemen får inte försämra miljön för hönsen, t.ex. genom att antibiotika generellt måste användas i fodret eller genom att avnäbbning måste ske. Äggens hygieniska kvalitet får inte heller försämras, och arbetsmiljön får inte bli lidande. Detta är i stort sett exakt samma uppfattning som vi gemensamt har i dag. Det ger en liten tankeställare om vad som kommer att hända framöver. Vi har förhoppningar om att det skall lyckas, men vi vet också att väldigt många hönsplatser måste byggas till under de närmaste åren om man skall nå målet 1999. Man har sina dubier inför den krassa verkligheten. Det är glädjande att utskottet i dag är enigt om problembeskrivningen och om att man skall tidigarelägga den här mera djuplodande undersökningen. I annat fall är risken uppenbarligen mycket stor att man äventyrar en stor del av den svenska äggproduktionen och gör sig beroende av import av ägg. Det är precis det vi inte vill. Trots enigheten i utskottet har vi en reservation från moderat håll. I den framhåller vi att det är viktigt att uppmuntra producenterna att investera i alternativa inhysningssystem. Vi menar dock att om man skall få producenterna att göra detta, måste de få chansen att använda det här under en viss avskrivningsperiod eller också måste staten lösa in anläggningarna. I annat fall kommer av allt att döma ingenting att ske. Det är allvarligt, eftersom vi i så fall inte har någon chans att tillgodose önskemål enligt de beslut vi har fattat år 1988 och som har följts upp flera gånger. Fru talman! Jag vill yrka bifall till den moderata reservation som är fogad till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I djurskyddslagen som trädde i kraft den 1 juli 1988, sägs bl.a. att djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö, på ett sådant sätt att deras hälsa främjas och så att de ges möjligheter att bete sig naturligt. Enligt djurskyddsförordningen får höns inte hållas i burar för äggproduktion. Enligt en övergångsbestämmelse får befintliga anläggningar för burhöns användas till utgången av 1998. I samband med riksdagens beslut om den nya djurskyddslagen beslutade riksdagen att en utvärdering av arbetet med forskning och försök gällande olika system skulle göras i form av en kontrollstation efter en femårsperiod, alltså 1993. Så gjordes också. I en skrivelse lämnade regeringen en noggrann redogörelse till jordbruksutskottet i december 1993. Beslutet i riksdagen i mars 1994 efter en noggrann genomgång med bl.a. en offentlig utfrågning med representanter från olika berörda, anslöt sig riksdagen till regeringens bedömning att förbudet skall träda i kraft den 1 januari 1999. Men i beslutet underströk riksdagen att avvecklingen av burhönssystemet inte får slå ut den svenska äggproduktionen och ersätta den med importerade ägg producerade i andra länders bursystem. Läkemedelsindustrins behov av ägg för tillverkning av näringslösning måste också tas med i diskussionen om svensk äggproduktion. Riksdagen sade också i samma beslut att forskningen rörande alternativ till nuvarande bursystem måste bli så mångsidig som möjligt. Forskningen skall också kunna omfatta modifierade bursystem under förutsättning av att både arbetsmiljö och djurskyddskraven uppfylls. Slutligen beslöt riksdagen att regeringen skall återkomma varje år till riksdagen för en avrapportering med början hösten 1994. Fru talman! I den skrivelse som vi i dag behandlar redovisas en del resultat från forskning och ny teknikutprovning. Utveckling och prövning sker parallellt för att man skall kunna gå så snabbt fram som möjligt. Resultatet av forskningen och den nya teknikutprovningen visar fortfarande på några problem som kvarstår i utvecklingsarbetet. De dominerande problemen är fjäderplockning och för hög dödlighet. Forskningen kan i dag inte ge några entydiga svar på hur problemen skall lösas. Orsakssambanden är mycket komplicerade. Av allt att döma är uppfödningen av livkycklingar, fodrets sammansättning och struktur, djurmaterialet och skötseln viktiga ingredienser i sammanhanget. Ett annat stort problem är utbrotten av koccidios hos värphönsen, men där är tydligen ett vaccin på väg. Den nya teknikutprovningen ser även på arbetsmiljön och luftkvaliteten. Resultaten visar att förhållandena i dessa avseenden är godtagbara. I nästa års rapport skall arbetsmiljön utredas mera ingående. Det återstår alltså en mängd problem att lösa innan någon produktion av godkända intensiva inhysningssystem kan komma i gång. En positiv faktor är att näringen har visat stort intresse av att etablera golvhönsproduktion, och man är villig att delta i verksamheter som kan ge förbättringar från både djurskyddsoch kvalitetssynpunkt. Svensk äggproduktion har fördelar gentemot den utländska produktionen bl.a. på grund av vår hårda salmonellakontroll. Utskottet ställer sig bakom regeringens överväganden i skrivelsen om att det är viktigt att få fram erfarenheter från driften av intensiva inhysningssystem. Därför bör den av Jordbruksverket satta begränsningen vid tio anläggningar omprövas. Det skulle räcka med att begränsa antalet höns i system som skall prövas. Jordbruksverkets gräns vid 100 000 höns kan vara lämplig. Vi vill också understryka vikten av att näringen och andra forskningsfinansiärer satsar tillräckliga resurser på utveckling kring nya inhysningssystem. Fru talman! Vi är inte beredda att ompröva riksdagens beslut om avveckling av burhönssystemet. Men vi kan i viss mån hålla med om de farhågor som framförs i motionerna angående omställningsarbetet. Därför är det viktigt att regeringen följer denna fråga ytterst noggrant. Utskottet anser att det inte finns tillräckligt med underlag för att närmare pröva behovet av särskilda övergångslösningar eller andra åtgärder som nämns i motionerna. Enligt ett utskottsbeslut skulle en mer utförlig kontrollstation förläggas till 1997 för att riksdagen skulle få ett mer fullständigt beslutsunderlag. Eftersom vi i dag kan se ett antal problem - de som jag nämnt tidigare i mitt anförande -, har ett enigt utskott beslutat att tidigarelägga kontrollstationen till år Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag vill i stort instämma i Ann Kristine Johanssons redovisning av utskottets resonemang. Det finns fyra punkter. De sammanfattar det allvar som utskottet, liksom regeringen i sin skrivelse, ser på den här frågan med. För det första konstateras att äggproducenterna själva är villiga att delta i den verksamhet som leder till att etablera golvhönsproduktion. Man gör det på stort allvar, och regeringen bör ta vara på det engagemanget. Regeringen och Jordbruksverket bör ta fasta på den attityd som producenterna redovisar och utnyttja den i det fortsatta arbetet. För det andra konstaterar vi mycket tydligt att man bör ompröva de begränsningar som ligger i Jordbruksverkets attityd till att i en fältfas pröva ny verksamhet. Vi menar alltså att Jordbruksverket och regeringen bör ompröva begränsningarna. För det tredje vill vi inte i någon väsentlig del ompröva de beslut som är fattade utan står fast vid beslutet om en avveckling av burhönssystemen. För det fjärde är det mycket viktigt att tidigarelägga kontrollstationen ifrån 1997 till 1996, precis som Vi har således i utskottet tagit det engagemang som finns på allvar och redovisat det. Det är en viktig fråga. Vi anser att det är nödvändigt att regeringen skyndsamt följer de förändringar som sker, så att de mål som sedan länge är fastlagda kan uppnås. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det här är en fråga som Miljöpartiet har engagerat sig mycket i. Vi kan med glädje konstatera att det nu börjar finnas ett aktivt intresse från näringens sida. Man börjar inse att den 1 januari 1999 närmar sig med stormsteg. För att vi skall kunna lyckas med målsättningen att få bort burhönsen till den 1 januari 1999 är jag helt övertygad om att näringen måste ta ett stort ansvar. Därför är det glädjande att se att näringen nu verkligen börjar engagera sig. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationen. För Miljöpartiet är det mycket viktigt att vi nu talar om för näringen att datumet, den 1 januari 1999, står kvar. Vi ser också problem med det som sker nu. Vi kan se att det finns problem med koccidios, kannibalism och fjäderplockning, men vi är övertygade om att man kommer att kunna lösa dessa problem till den Det är mycket viktigt att vi nu ser till att det satsas pengar på forskning och utveckling. Det finns en del tecken i den senaste budgeten som tyder på att regeringen inte riktigt vill satsa så mycket på jordbruksforskningen som man har gjort tidigare. Just när det gäller dessa system är det viktigt att det finns pengar till forskningen, eftersom näringen också har en tidspress när det gäller att klara av det här. Man kan tycka att det har gått lång tid sedan 1988. Man kan tycka att näringen har fått lång tid på sig. Utvecklingen skulle kanske ha kommit längre om näringen själv hade gjort en aktiv insats, men eftersom man nu tydligen börjar inse att det är bråttom och vi kan se en snabb utveckling är vi övertygade om att datumet, den 1 januari 1999, kan stå kvar. Vi tycker att det är oerhört bra med den kontrollstation som finns 1996. Vi ser framtiden an med tillförsikt, eftersom vi tror att det finns goda möjligheter för svenska äggproducenter att skapa sig ett system för höns som kan vara en förebild för andra i världen. Detta kan visa att vi med bra djurskyddslagar och system kan producera ägg till konkurrenskraftiga priser. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om kommunallagsanpassningen av kyrkolagen. Jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i reservationerna 2, 3, 4, 5 och 6. För tids vinnande vid voteringen yrkar jag emellertid bara bifall till reservationerna Först skall jag ta upp den kyrkokommunala kompetensen. I reservation nr 3 behandlas frågan om församlingarnas kompetens. I det här fallet handlar det om rätten att kostnadsfritt tillhandahålla de kyrkliga handlingarna dop, begravning, konfirmation och vigsel. I en öppen folkkyrka borde det vara självklart att gudstjänster - det handlar ju om sådana - skall kunna hållas utan tvång på att man skall ta ut betalning. I reservationen tas inte någon övergång till motsatsen upp, dvs. en absolut rätt för enskilda icke församlingsmedlemmar att kräva kyrkliga handlingar kostnadsfritt. Däremot borde det vara en självklarhet att församlingarna själva skall ges rätt att avgöra hur generösa de vill vara. Det är bara på församlingsnivå som man kan avgöra vad som är en skälig hantering. Det är viktigt att inte regler som är fastställda här i riksdagen blir ett hinder för den öppna folkkyrkans möjlighet att ställa upp för sina medlemmar även om de i ett enskilt fall kanske tillhör en annan församling. Alltså bör församlingen ges rätt att bestämma den grad av generositet som man vill tillämpa mot icke medlemmar som har särskilda skäl när det gäller de kyrkliga handlingarna. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 3. I reservation nr 6 tas kyrka-stat-frågan upp. Som utskottet mycket riktigt skriver ligger den frågan på regeringens bord för närvarande. En nyligen avslutad remissomgång med anledning av Kyrkoberedningens betänkande bearbetas i regeringskansliet. Redan nu står det emellertid klart att Kyrkoberedningens förslag inte utan ganska omfattande kompletteringar kan ligga till grund för regeringsförslag till kyrkomöte och riksdag. Beredningens förslag innebär förvisso ett bevarat samband mellan stat och kyrka, men hur detta skall åstadkommas, t.ex. uttryckt i lag, är inte tillräckligt klarlagt. Innehållet i reservation nr 7 går enligt min mening i en alldeles felaktig riktning. Det finns anledning att vara tydligare från regeringens sida än vad beredningen har varit. Omfattningen av och innehållet i lagstiftningen är alltså en avgörande och viktig fråga. Frågan om hur den kyrkliga egendomen långsiktigt skall kunna garanteras kyrkan är inte heller tillräckligt belyst. Likadant är det med frågan om begravningsväsendets finansiering. I en så viktig fråga som den om förhållandet mellan staten och svenska kyrkan är det viktigt att man inte förhastar sig. Tidtabeller får aldrig vara överordnade sakfrågans lösning. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Jag talar för utskottets majoritet. Detta betänkande rör många frågor. Den övergripande frågan gäller en kommunallagsanpassning av kyrkolagen. Den innebär egentligen en modernisering och en ganska lagom - för att använda det berömda svenska ordet - anpassning av svenska kyrkans ordningar till de demokratiska principer som i dag i övrigt gäller i vårt land. I en motion avvisar Folkpartiet denna anpassning. Det förefaller vara ett ganska märkligt sätt att hantera den nödvändiga moderniseringsprocessen på. Annars kan man se många av dessa lagändringar som tämligen formella justeringar, men de har också, som vi har hört av Anders Svärd, väckt en lång rad andra frågor. Somliga av dem har stöd av kyrkomötet. Somliga avvisas av kyrkomötet. I sig illustrerar just detta de problem som finns med den dubbla demokratiska form som vi nu har med flera beslutsinstanser. Ibland kan man hävda ett och annat med stöd av kyrkomötet. Om inte det går kan man här i riskdagen göra ett nytt försök att få igenom sina förslag. Det finns några mer övergripande innehållsliga frågor. Det finns ett resonemang om medlemsbegreppet som i hög grad hänger ihop med hela frågan om den förändrade relationen mellan staten och kyrkan. Det är alldeles givet att det finns en lång rad problem som måste lösas. En del av dem löses ganska väl genom de förslag som Kyrkoberedningen har lagt fram. Det kan hända att jag får anledning att återkomma till detta. Det här ger också anledning att nu ta upp frågan om relationen mellan staten och svenska kyrkan. Det kommer att läggas fram förslag om dessa ändrade relationer. Det är bra. Centerpartiet vill inte att relationen ändras. Man tror att man kan undvika frågan genom att föreslå en folkomröstning. Men vi lever i en ny tid. Den gamla ordningen med de stora monopolsystemen har nu tvingats ge vika, och den religiösa mångfalden ökar. Detta ger givetvis konsekvenser också för Svenska kyrkan. De av Kyrkoberedningen föreslagna principerna svarar väl mot en avvägd förändring. De historiska och kulturella banden kan upprätthållas, och inom kyrkan får man äntligen chans att själv ta ansvar för och fatta beslut om sin egen verksamhet. Även om man inom frikyrkorna över lag inte tycker att förslaget går tillräckligt långt, menar jag att det avvägda förslaget är på rätt nivå historiskt och kulturellt och därför försvarbart. I övriga delar av betänkandet och i de motioner som behandlas där visas på en svårighet som knyter an till frågan om kyrkans frihet och beslutsmyndighet över sig själv. Om man i lagstiftning vill rymma alla de utmaningar och möjligheter som finns på olika platser i landet har man ett problem. Kyrkans ambition är att driva äldrevård, ge internationellt bistånd, generöst ge service till medlemmar i grannförsamlingar eller ge partistöd. Denna förslagslusta väcker en del oro och får mig att undra: Finns det så gott om resurser i Svenska kyrkan att man tror sig klara av allt detta? Jag vet att det inte är så, men kanske skulle motionärerna passa sig litet, så att inte finansministern tror att det finns ett sådant ymnighetshorn i närstående organisationer. I måndags mötte jag representanter för den kyrka jag tillhör, Metodistkyrkan. Det är en världsomspännande kyrka med 9,5 miljoner medlemmar. Man har nu på amerikanskt initiativ startat en utredning som, även om förutsättningarna och utgångspunkterna är helt annorlunda, på många sätt är en parallell till frågan om relationen mellan stat och kyrka. United Methodist Church finns i stora delar av världen, med olika förutsättningar, resurser och utmaningar. Att där försöka skriva samman en kyrkolag som passar i alla de olika sammanhang där man arbetar låter sig knappast göras. Nu ser man därför över dessa arbetsformer, för att skapa såväl flexibilitet som handlingsutrymme, samtidigt som man håller samman den stora, vida kyrkan. På motsvarande sätt måste Svenska kyrkan anpassas till de förutsättningar som gäller i dag och som är olika i olika delar av landet. Fru talman! På den här vägen är det här betänkandet ett litet steg, alldeles lagom mellan den stora förändring som kommer och den modernisering som nu behövs. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag blir litet konfunderad när jag hör en företrädare för ett annat samfund än det jag själv är aktiv i tala om dop, konfirmation, vigsel och begravningar som exempel på service, vilken som helst. Pär Axel Sahlberg tycks inte ha lyssnat till vad jag sade i mitt anförande. Jag påpekade då att detta är gudstjänster, förrättningar som sker i gudstjänstens form. Yrkandet i motionen och det som tas upp i reservationen är inte någon allmän rätt för alla att springa till vilken församling som helst och ställa krav, utan det handlar om en möjlighet för en församling att ha en något generösare attityd än den som lagen i dag tillåter. I dag är det dessutom genom ett regeringsrättsutslag inte ens tillåtet att ha en sådan generositet. Om en människa som hela sitt liv har tillhört en församling av något skäl hamnar i en annan församling och strax därefter dör, får man alltså inte bjuda på begravning. Det som tas upp i reservationen är möjligheten till en generösare attityd. Jag föreställer mig, Pär-Axel Sahlberg, att de flesta samfund i Sverige, även de fria samfunden som har betydligt sämre ekonomiska förutsättningar än Svenska kyrkan, har den generösa attityden. Jag tycker att man skall vara rädd om det. Medlemskapsfrågan och namnfrågan, som tas upp i en annan reservation, löses med det nya tillhörighetsförslaget, men detta behöver vi inte ta upp här.
Fru talman! Det här är en litet komplicerad fråga. Även om detta inte är rätt plattform för en sådan diskussion, kan man förstås rent teologiskt diskutera frågan om vad de olika kyrkliga förrättningarna egentligen per definition bör kallas. Det är då naturligtvis en poäng att som Anders Svärd tala om dem som gudstjänster. Det låter då förfärligt märkligt om en grannförsamlingsbo inte kan få vara med vid en gudstjänst. Men det är ju inte riktigt gudstjänsterna i allmänhet som frågan gäller, utan det som avses är den typ av kyrkliga förrättningar som faktiskt kräver en mer personlig hantering och ett annat tillvägagångssätt. Det är då inte så där alldeles förfärligt enkelt att här i riksdagen bestämma att detta generellt skall vara möjligt, antingen på vilket sätt som helst eller efter någon bestämd ordning. Det här är enligt min uppfattning ett av de tydligaste skälen till att kyrkan behöver ha frihet vad gäller sitt eget fögderi, och det talar då för en förändrad relation mellan stat och kyrka. Flera församlingar i landet har genomfört ett ganska avancerat clearingsystem vad gäller begravningsväsendet. Det finns naturligtvis möjligheter att utveckla de här systemen, men det är inte riktigt det som frågan nu handlar om.

Fru talman! Jag märkte redan i Pär-Axel Sahlbergs huvudanförande att han har missförstått frågan. Han blandade nämligen då ihop detta med andra motioner i vilka talas om rätten att driva ålderdomshem, kyrkans rätt att ge bistånd och annat. Men det är inte det vi pratar om nu. Nu handlar det faktiskt om en möjlighet, inte en generell rätt för någon att ställa krav men en möjlighet för den lokala församlingen att, naturligtvis inom ramen för den budget som har fastställts, vara generös. Det är det det handlar om. Det är fråga om praktisk decentralisering. Det är ingen poäng, Pär-Axel Sahlberg, att kalla det här för gudstjänster. Det är fråga om kyrkliga handlingar som sker i gudstjänst. Eftersom Svenska kyrkan är ett trossamfund och eftersom man utför de här handlingarna i samband med en gudstjänst, menar jag att man skall benämna saker vid deras rätta namn. Det är därför det är så främmande att vi här i riksdagen har beslutat om regler som gör att detta faktiskt är förbjudet. Det är bara det jag pratar om. Jag tror alltså inte att vare sig finansministern eller någon annan behöver vara rädd för att det här kommer att handla om stora kostnader. Det är inte det det handlar om, men jag kan i och för sig se poängen i Pär-Axel Sahlbergs påpekande, eftersom det dras in pengar ganska friskt just nu. Jag tror alltså inte att detta tillnärmelsevis kommer att kunna bli ett argument i den här frågan. Det handlar bara om att ge den lokala församlingen rätt och möjlighet att fungera gentemot sina medlemmar såsom man bör fungera när man tar ansvar i så viktiga frågor.
Fru talman! Jag tror inte att jag har missuppfattat just den här frågan. Att jag sedan valde att baka ihop ett antal sådana här servicefrågor - om jag får fortsätta att kalla dem så - hänger, som Anders Svärd mycket väl vet, ihop med att det finns kostnader förenade med detta. Jag skulle ändå vilja återkomma till själva definitionen. Det är faktiskt inte fråga om gudstjänster i den betydelsen att någon sitter i sin bänk och lyssnar - vilket man inte heller gör så mycket här i riksdagen - utan det handlar om en speciell, personligt inriktad service som människor kan tänkas förvänta sig. Frågan om begravningsväsendet har lösts delvis genom ett clearingsystem, och givetvis borde ett sådant system kunna användas också i en mer total lösning. Anders Svärd är ju klart medveten om att det inte är alldeles enkelt att börja byta praxis, för då ställer man ju plötsligt alldeles nya krav, och man skapar ett slags generell förväntan på hur det här skall lösas. Då kan det också bli en oerhörd obalans rent kostnadsmässigt mellan olika församlingar. Så vi skall nog inte förenkla den här frågan i överkant. Till slut handlar det om pengar. Den service och de gudstjänster som medlemmarna kan förvänta sig är naturligtvis i första hand knuten till den egna församlingen. Så är ju själva strukturen uppbyggd.

Värderade talman! Jag har väckt en ganska omfattande motion med anledning av regeringens proposition 1994/95:129 Kommunallagsanpassning av kyrkolagen m.m. Trots att min motion på alla punkter föreslås bli avslagen, ämnar jag inte yrka bifall till någon del av den. Jag vill dock göra några kommentarer med anledning av utskottets behandling av ärendet. Jag hör till dem som önskar att Svenska kyrkan skall befrias från staten. För mig innebär den inställningen inte att jag menar att Sveriges riksdag redan nu skall avhålla sig från att fatta beslut om Svenska kyrkan. Jag anser att vi så mycket som möjligt skall stimulera våra kyrkopolitiker att ta ansvar för kyrkoförsamlingarnas verksamhet och förvaltning så att det finns en engagerad och rutinerad grupp, som är beredd att ta över helt när Svenska kyrkan blir en självständig och från staten fri kyrka. Det gör vi inte genom att signalera till kyrkopolitikerna att deras arbete är så ointressant att vi inte bryr oss om det ens medan Sveriges riksdag alltfort har visst ansvar för det. Jag har föreslagit att uttrycket "medlem i församling" skall ändras till "i församlingen kyrkobokförd" på några ställen, för att inte det allmänna uttrycket "medlem i Svenska kyrkan" skall förväxlas med det mer lokalt bundna församlingsmedlemskapet. Konstitutionsutskottets kansli har gjort en mycket intressant sammanställning av det problemet. Särskilt med hänsyn till att regeringen uppges förbereda förslag om nya regler för medlemskap i Svenska kyrkan, kan jag förstå att utskottet inte vill krångla till hanteringen utan håller fast vid propositionens text - trots att den kan missförstås. I min motion ingår också ett förslag om att kyrklig kommun skall ha rätt att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd. Utskottet meddelar att den möjligheten nu finns. Därmed måste jag alltså vara nöjd. Flera andra punkter i min motion har tillgodosetts relativt tillfredsställande, genom att utskottet hänvisar till pågående arbete eller till att regeringen är uppmärksam på de av mig aktualiserade problemen och förbereder åtgärder med anledning av det. Jag har också föreslagit att riksdagen skall begära att regeringen i samråd med Svenska kyrkans centralstyrelse låter utreda hur man kan lösa problemet med att ge en församlingsmedlem i Svenska Kyrkan full tillhörighet till en församling, där han/hon inte bor. Jag tror att den möjligheten kommer att bli mycket attraktiv, när Svenska kyrkan skiljs från staten. Åtskilliga utflyttade kyrkomedlemmar kan vilja behålla sitt medlemskap i hembygdens kyrka. Det kan också vara så, att man känner särskilt engagemang för en viss profilering av verksamheten, som finns i en annan församling än i den där man själv bor. Nu räknar tydligen konstitutionsutskottet med att även detta skall lösas i den fortsatta behandlingen av Kyrkoberedningens förslag om de framtida relationerna mellan staten och Svenska kyrkan, och det accepterar jag. Så småningom får Svenska kyrkan förhoppningsvis lösa problemet utan inblandning av Värderade talman! På en punkt blev jag först direkt förvånad över konstitutionsutskottets behandling. Det gäller mandatperiodernas längd för kyrkofullmäktige. Propositionens titel är Kommunallagsanpassning av kyrkolagen. Jag hade väntat att en anpassning av de kyrkokommunala mandatperioderna till övriga allmänna vals mandatperioder skulle vara det första man kom att tänka på. Trots min förvåning när det gäller detta, kan jag känna sympati för att utskottet inte föreslår att min motion skall bifallas på denna punkt. Jag uppfattar nämligen att huvudorsaken är att regering och utskott förutsätter att relationerna mellan kyrka och stat kommer att ändras så snart att det inte mer än någon enstaka gång blir aktuellt med kyrkoval ett "eget år". Då kan det t.o.m. vara en poäng att kyrkovalet blir det enda aktuella det året och inte - som hittills - kommer i skymundan för val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Värderade talman! Konstitutionsutskottet verkar knappast vara påverkat av något förslag i någon motion med anledning av regeringens proposition om kommunallagsanpassning av kyrkolagen. Ändå har utskottet lyckats behandla ärendet så, att det enligt min uppfattning lovar gott inför framtida behandling av relationsärendet kyrka-stat. I reservation nr 7 redovisar Birgit Friggebo ett antal preciseringar som bör ingå i ett uppdrag till regeringen inför kommande proposition om att skilja kyrkan från staten. I motsvarande text i betänkandets majoritetsskrivning hänvisas till att Kyrkoberedningens förslag för närvarande bereds inom Civildepartementet och att regeringen tänker agera i ärendet redan till 1995 års kyrkomöte. För dem som arbetar på Civildepartementet vore det säkert värdefullt att redan nu få en tydlig signal från riksdagen. Därför yrkar jag bifall till Birgit Friggebos reservation nr 7.

Fru talman! Det finns en särskilt kritisk punkt i hela den här förslagsställningen, som dock inte hänger samman med ett dåligt jobb. Jag tackar Carl-Johan Wilson för berömmet av utskottet och också av vårt utomordentliga kansli. Det gäller självfallet medlemsbegreppet. Det visar sig också, i de motioner som har väckts och formuleringarna i dem, att det här inte är alldeles enkelt. Det är väldigt svårt att tänka sig ett väl utbyggt tvåvåningsmedlemskap, som det egentligen handlar om när man talar om det på det här sättet. Det ena medlemskapet är med full tillhörighet och med rösträtt, och det andra är med territoriell tillhörighet och de offentligrättsliga frågor som därmed kan aktualiseras. Det kommande förslaget om tillhörighet kan vara en lösning, även om det också förutsätter att man är medlem. Den fråga som Carl-Johan Wilson tar upp när det gäller de territoriella församlingarna eller en fri församlingsanslutning, är däremot mycket mer komplicerad och definitivt mycket svår att hantera kostnadsmässigt. Jag tror kanske inte att vi kommer att få se så många andra system än dem vi har. Vi har frikyrkorna, med en fullständigt icke-territoriell uppbyggnad, och den svenska kyrkan, som baseras i huvudsak på själva territoriet. När det sedan gäller kyrkovalet drar Carl-Johan Wilson rätt slutsats, dvs. att det inte kommer att hållas så många gånger. Nu är kyrkovalet ingen höjdare när det gäller anslutningen, så jag är inte ens säker på att det skulle bli sämre om det fick en egen puls framöver, men det bör vi jobba på. När det gäller kyrka-stat-frågan, tror jag att Civildepartementet läser betänkanden, t.o.m. reservationer, och beslut från riksdagen. Civildepartementet följer, med de signaler man får, den tidplan som Kyrkoberedningen har lagt fram. De här sakerna kommer att hända redan i år på kyrkomötet. Principbeslut fattas i riksdagen i höst, och sedan kommer det att rulla på. Det finns naturligtvis ett antal frågor kvar som vi har anledning att debattera, och de indikeras redan nu, framför allt i dessa motioner.
Värderade talman! Jag skulle kunna tänka mig att föra ett långt resonemang om medlemsbegreppet med Sahlberg och andra, men eftersom jag i mitt första inlägg redovisade att jag var nöjd med behandlingen finns det ingen anledning för mig att ta upp ytterligare tid i kammaren med det resonemanget. Jag nöjer mig med vad som hittills har sagts.

Fru talman! Jag vill i min egenskap av suppleant i konstitutionsutskottet något komplettera min partivän Carl-Johan Wilsons inlägg samt yrka bifall till reservation 1 och motivera vårt ställningstagande. Folkpartiets inställning i denna fråga är ju mycket enkel, nämligen att om vi löser huvudfrågan, dvs. relationerna mellan staten och kyrkan på ett bra sätt, kommer allt det andra som behandlas i detta betänkande att lösa sig alldeles automatiskt. Den tankegången är ju inte märkvärdigare - det vill jag säga till Pär-Axel Sahlberg - än att den nämns i propositionen. Precis det argumentet framförs att man kan ifrågasätta om det nu finns anledning att fullfölja traditionen med en nära anpassning av kyrkans lagar till kommunala förhållanden. Propositionen landar på en annan slutsats, men vi tycker att detta ifrågasättande är synnerligen motiverat. Jag hade en central position i Folkpartiet redan under Folkpartiregeringens dagar 1978-1979 då kyrkominister Bertil Hansson lade fram en proposition till kyrkomötet om en relationsförändring mellan staten och kyrkan. Propositionen avslogs tyvärr med relativt knapp majoritet. I det skedet stod statsmakterna inför ett strategival: Hur skulle förändringsarbetet drivas vidare? Man valde då en strategi att gå vidare med ett antal inomkyrkliga reformer. Jag tycker att det i och för sig fanns goda motiv för detta. Men det som man hela tiden måste fråga sig, om man i likhet med mig och mitt parti är ytterst angelägna om att man skall nå fram till en lösning av huvudfrågan, är huruvida det successiva arbetet med inomkyrkliga reformer försenar lösningen av huvudfrågan. Nu har det gått mer än 15 år sedan detta tillfälle. Det finns alltså anledning att ställa frågan: Har vi genom den strategi som då valdes och som hade stöd från många partier försenat lösningen av huvudfrågan? Det är väl ingen som har något definitivt svar på detta, men det finns anledning att ställa frågan. I detta läge ser vi det hela som ganska enkelt. Nu är en lösning av huvudfrågan inom räckhåll. Även om man skulle gå på den aktuella utredningens huvudförslag kommer Svenska kyrkans kommunstatus att upphöra.

Vi menar att man inte kan hävda att det nu liggande förslaget innebär en slutlig lösning av denna fråga. Genom grundlagsfästandet av Svenska kyrkans särställning i förhållande till andra trossamfund kommer vi i bästa fall att leva med en oklar ställning. Om en utlänning skulle komma till Sverige i början av 2000-talet och, om denna reform genomförs på det sätt som det nu förefaller, och frågar om det finns en statskyrka i Sverige, måste man med tanke på grundlagsregleringen och den övriga lagregleringen svara ja på den frågan.

Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 i konstitutionsutskottets betänkande.

Fru talman! Lars Leijonborg säger att också han är angelägen om att nå fram till en lösning av huvudfrågan. Det är så angeläget och önskvärt att man nu inte vill göra någonting. Sedan när man börjar att titta på detaljerna är det problem med själva huvudfrågan. Jag tycker att det är en mycket spännande och stor frågeställning, men det känns inte riktigt övertygande att Folkpartiet faktiskt vill nå fram till en lösning. Redan under beredningen - det skall jag gärna säga - flaggade man för en mer konsekvent beskrivning av relationen mellan staten och samfundet Svenska kyrkan och de övriga samfunden. Men Lars Leijonborg är ju alldeles klart medveten om att på andra sidan i ståndpunktsgalleriet har vi Centerpartiet som vill någonting helt annat. Därför tycker jag att Kyrkoberedningen på ett mycket förnämligt sätt har hittat en lösning som är gångbar. Men det är inte bara av politiska skäl - eller om man skall kalla det för pragmatiska skäl - som jag tycker att det är en bra lösning. Jag tycker också att man på ett vettigt sätt har lyckats bevara styrkan av de historiska och kulturella band som det innebär att vi i Svea rike under åtskilliga århundraden har haft en väldigt speciell relation till den statskyrka som vi numera kallar för Svenska kyrkan. Jag ser det inte som någon som helst nackdel - snarare tvärtom - också för de övriga kyrkorna och för dem som representerar andra religioner att det finns ett slags markering av en huvudkurs, ett slags poängtering av att även om kyrkan står fri från staten finns där ett speciellt band som knyter oss samman historiskt och på sätt och vis också religiöst i en mera neutral mening. Därför är det olyckligt dels att man inte vill göra någonting alls på grund av det kommande förslaget, dels att man inte kan ställa sig bakom det förslag som det nu inom Civildepartementet arbetas med utifrån beredningens förslag. Jag tror att vi kommer att få litet bekymmer framöver, eftersom detta är en fråga där vi skulle ha mått väl av ett rejält konsensus.

Fru talman! Jag vill ju inte tappa tron på att det skall vara möjligt att åstadkomma en lösning i mycket bred konsensus när det gäller den här frågan. Såvitt jag vet har alla partier i denna riksdag, utom Centerpartiet, en principiell uppfattning om att kyrkan bör skiljas från staten. Centerpartiet är visserligen numera större än Folkpartiet, men man har trots allt inte den styrkan i det svenska samhället att det faktum att Centerpartiet skulle hamna vid sidan om av en sådan tänkt lösning skulle innebära att man kan hävda att frågan inte löses i bred konsensus. Min innerliga förhoppning är ju att regeringen skall göra sådana justeringar i Kyrkoberedningens förslag att det blir en bred uppslutning, dels här i parlamentet, dels ute i samhället. Jag hoppas också att de som har känt sig mest besvärade av den nuvarande ordningen - frikyrkorna, katolska kyrkan, muslimer, judar och många andra grupper - känner att frågan löses. Tyvärr känner de inte så, vilket också mycket tydligt har framgått av debatten under senare tid, med Kyrkoberedningens huvudförslag. Det är därför som förslaget skulle behöva korrigeras på några få men viktiga punkter.
Fru talman! Det är därför som jag poängterar att det blir väldigt komplicerat om vi har två, om än icke så stora, partier som på ömse sidor hoppar av den gemensamma båten. Därför är det viktigt att vi ser detta, inte bara utifrån strikt teoretiska modeller av vad en religionsfrihet skulle tänkas innebära utan att vi också ser det ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Det är där som jag ser en kvalitet i att nedtona det som Lars Leijonborg nu talar om och som Bertil Hansson har redogjort för i Kyrkoberedningens material och ändå försöka att åstadkomma en god balans. För frikyrkornas del kommer detta lagrum att ge utrymme för en mera officiell status där de får chans att utveckla sina egna arbetsformer utifrån sina egna grundvalar. Detta gäller inte minst de invandrarsamfund som passar väldigt dåligt in i det Förenings och Organisationssverige som vi har och deras möjligheter att få en officiell status som kyrkor. På den punkten tycker jag att förslaget är mycket bra och mycket starkt. Det innebär dock inte att vi kan gå hela den långa principiella vägen till en formell religionsfrihet i mer inskränkt mening. Historiska och kulturella skäl motiverar att vi inte gör det nu. Många års utredande talar för att det nu är angeläget att ligga kvar i själva huvudfåran och att följa den.
Fru talman! Jag spårar trots allt en viss dubbelhet i Å ena sidan antyder han att Kyrkoberedningens förslag måste ses som en kompromiss. Då antyder han att det egentligen, enligt hans uppfattning, borde ha sett något annorlunda ut - han har kompromissat med någon annan. Å andra sidan utgjuter han sig ganska vältaligt om att denna kompromiss är mycket bra. Jag beklagar det. Jag är definitivt inte främmande för kompromisser i denna fråga. Så viktigt är det att nå fram. Men trots allt måste en kompromiss ligga inom det område som är principiellt försvarbart och där frågan löses. Det är, tyvärr, vår bedömning att Kyrkoberedningens majoritetsförslag utan korrigeringar inte gör det. Men alldeles oavsett hur det blir med den frågan förefaller det att bli någon form av beslut som innebär att Kyrkans kommunstatus kommer att upphöra. För att, till sist, återgå till dagens huvudämne innebär det att det inte finns något behov av att forcera fram en lösning i de detaljfrågor som föreligger i dagens betänkande. Jag tycker således att man med mycket gott samvete kan skjuta dessa frågor till inomkyrkliga beslut så snart huvudfrågan lösts.

Fru talman! Det är en truism att säga att det råder en önskan att åstadkomma besparingar i det här landet. Vi påminns om detta dagligen och stundligen. I dag har vi kunnat lyssna till finansdebatten. Men en del inlägg karakteriserades kanske inte precis av en vilja att spara. Snarare verkade det som om spenderbyxorna på sina håll fanns på. Alltnog, turen har nu kommit till partistödet. Det är väl rätt rimligt att också partierna själva när det gäller den egna verksamheten bidrar till sparandet. Här har regeringen föreslagit en blygsam nedskärning om 12 miljoner. Men i en motion av Gun Hellsvik m.fl. föreslås ytterligare en nedskärning om bortemot 80 milj.kr. Det kan tyckas mycket med 80 miljoner av de 230 miljoner som det här är fråga om på 18-månadersbasis. Å andra sidan skall vi betänka att detta är inte den enda formen av partistöd som utgår. 1992 utgick 252 miljoner kronor i kommunalt partistöd. Till detta kom stöd från landstingen till partierna med 139 miljoner. Omräknat på 18-månadersbasis kan man utan vidare konstatera att kommuner och landsting ger de politiska partierna ca 600 miljoner kronor i stöd. Härtill kommer, som sagt, de 230 miljonerna från staten. Det rör sig alltså om bortemot 1 miljard kronor i stöd till de politiska partierna. Mot den bakgrunden betyder det inte särskilt mycket att man föreslår en relativt kraftig neddragning av det statliga partistödet. Till detta kan naturligtvis också läggas en rad olika principiella aspekter. Partistödet tillkom på 1960 talet. Syftet var att vitalisera partilivet. Man såg partierna som bärare av samhällsinformation. Partierna hade ansvaret för den politiska debatten. Nu med facit i hand kan man naturligtvis med rätta fråga: Nå, har det blivit så mycket bättre under de senaste decennierna? Har partierna verkligen vitaliserats? Är det på den vägen som medborgarna kanaliserar sina politiska intressen? Tyvärr tror jag att vi får säga att vi har anledning att vara besvikna. För det politiska livet i våra partier är det sannerligen ingen dans på rosor. Tvärtom är det kanske på andra vägar som det politiska intresset kommer till uttryck. Det har en gång sagts att partier är fria staters liv, och det är nog riktigt. Men det bör vara fria partier. Det råder ingen tvekan om att ju större beroendet av stöd från det allmänna blir, desto mindre fria är partierna i själva verket. De har alltså kommit att bli beroende av det allmänna. Det kan naturligtvis diskuteras i vilken utsträckning det är särskilt bra. Sedan skall jag emellertid gärna medge att det också finns faktorer som talar för att ett visst stöd ges från det allmännas sida gentemot de politiska partierna. Fru talman! Nog är det rätt så rimligt att också de politiska partierna får bära sin börda när vi nu tvingas till omfattande nedskärnignar. De nedskärningar som görs när det gäller det statliga partistödet är sannerligen inte särskilt imponerande.

Jag ber att få yrka bifall till den moderata reservationen i betänkandet.

Fru talman! När jag lyssnade till Birger Hagård kom jag att tänka på förra årets debatt om partistödet. Då liksom nu stod sex partier bakom en majoritetsskrivning med förslag som innebar en besparing om ca 10 %. Och då liksom nu reserverade sig ett parti, därför att man ville ha mycket kraftiga nedskärningar i partistödet. Men skillnaden är att det förra året var Ny demokrati som föreslog att stödet skulle halveras på tre år. Nu när Ny demokrati inte finns med har Moderaterna tagit över deras roll. Moderaterna föreslår nu att stödet direkt skall minska med en tredjedel. Om man studerar Ian Wachtmeisters reservation från förra året finner man faktiskt att hans förslag om en halvering på tre år skulle ha inneburit att stödet detta år på ettårsbasis skulle ha blivit ca 85 miljoner kronor. Birger Hagård föreslår nu 75 miljoner på ettårsbasis - en kraftig försämring, även jämfört med det som Ny demokrati förra året stod för. Det som förvånar mig mest är ändå inte Moderaternas stora nedskärningar i sig. Det är att Birger Hagård och Ian Wachtmeister använder samma märkliga argumentering för sina nedskärningar. Man använder t.o.m. samma ord. Moderaterna motiverar i reservationen sitt förslag om nedskärning av partistödet med "betydelsen av ett politiskt vitalt och oberoende partiliv". De som lyssnade på Ian Wachtmeister i debatten förra året vet att han sade att effekten av nedskuret partistöd skulle bli att "demokratin vitaliseras därför att man tvingas arbeta mer". Naturligtvis måste partierna vara med och spara när ekonomin är som den är. Därför föreslår vi liksom förra året en besparing motsvarande 10 %. Nu sade Birger Hagård att det är en blygsam besparing. Men kravet på nedskärningar är större när det gäller partistödet än den statliga verksamheten. Men jag tycker att det är rimligt med en besparing. Vi var förra året alla överens, utom Ny demokrati, om att det var rimliga besparingar. Nu vill ni moderater skära ned så mycket mer. Det respekterar jag naturligtvis. Men jag skulle vilja säga till Birger Hagård att jag tycker att det knappast är seriöst att komma dragandes med motiv att stora nedskärningar medverkar till ökad vitalitet eller ett mer oberoende partiliv. Jag tror att det tvärtom är så att ett väl avvägt partistöd är viktigt och vitaliserande för demokratin. Det är viktigt att partierna har en verksamhet och når ut med sitt budskap. Det är viktigt att väljarna ges tillfällen att föra fram sina åsikter till partierna. Det är viktigt inte minst därför att ett bra partistöd faktiskt gör partierna mer oberoende. Jag vet om Birger Hagårds förflutna i hans egen ungdomsrörelse. Han kommer väl ihåg hur det smusslades med hemliga bidrag från näringslivet till dåvarande Högerpartiet för 25 år sedan innan partistöden byggdes ut. Är det så som man vill ha det igen? Det är kanske populärt, för att inte säga populistiskt, att försöka att övertyga folk om att en välfungerande demokrati är någonting som inte behöver kosta, det kan man få bara av sig självt. När Moderaterna nu tagit över Ny demokratis fallna mantel att driva den här debatten tar man på sig ett väldigt stort ansvar. Jag tycker därför att det är att beklaga att Moderaterna har intagit denna inställning i frågan. Fru talman! I övrigt innehåller betänkandet en rad konsekvensändringar i anledning av övergången till 4 åriga mandatperioder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på den moderata reservationen.
Fru talman! Det var ett riktigt dåligt försvar för en riktigt dålig sak, Ingvar Johnsson. Demokratin vitaliseras av pengarna till partierna, säger Ingvar Johnsson. Den logiska konsekvensen av detta skulle vara att om man helt tog bort partistödet, skulle därmed också demokratin försvinna. Har det gått så långt att socialdemokratin sätter likhetstecken mellan demokrati och det stöd man får från olika håll - från kommuner, landsting och staten - då har det blivit riktigt illa beställt med den demokratiska synen inom det socialdemokratiska partiet. Ingvar Johnsson talar i samma andetag om hur det före det fantastiska demokratiska påfund som partistödet innebär skulle ha smusslats med pengar hit och dit från näringslivet till den ungdomsrörelse där jag hade nöjet att vara ordförande. Men hur är det på den socialdemokratiska sidan med pengar som smusslas från fackföreningsrörelsen, från LO? Hur många tiotals miljoner fick ni vid ert jubileum för några år sedan? Den vägen har det verkligen smusslats, den vägen har det kommit in pengar. Allt har inte gått till fackföreningspampar och partipampar, utan åtskilligt har också hamnat i den heliga rörelsen. Jag tror att partierna klarar sig bra utan partistöd, men vi får väl avskaffa det på sikt.
Fru talman! Det var tydligen känsligt att jämföra Moderaterna med Ny demokrati. Det låter som om man har tagit över både talskrivare och ideologer från Ny demokrati. Birger Hagård säger att det är ett dåligt försvar för volymen på partistödet. Det föreslog ni själva förra året. Då hade de borgerliga företrädarna ungefär samma resonemang som jag har i dag om vikten av ett bra partistöd. Det är bara ett borgerligt parti, Moderaterna, som har åsikten att skära ned. Birger Hagård blev så arg för det jag sade om bidragen på 70-talet till Högerpartiet och Folkpartiet från näringslivet. Jag var aktiv i SSU på den tiden. Högerpartiet och Folkpartiet vägrade konsekvent att redovisa vad man hade för stöd från näringslivet. Det knäckte vi från SSU genom att köpa en aktie i varje företag och gå in och ställa frågor. Vi fick kartlagt miljonerna som rullade från näringslivet. Jag var på ett antal bolagsstämmor själv som representant för SSU och mötte ofta en lynchstämning när frågorna besvarades. Anslagen från fackföreningsrörelsen till det socialdemokratiska partiet har aldrig varit hemliga och kommer aldrig att vara hemliga. De har alltid redovisats öppet. Men jag tog det här som exempel på hur det var innan partistöden infördes just därför att vi ser mycket av detta i andra länder där inte partierna genom samhällets försorg har getts rimliga förutsättningar att finansiera sin verksamhet. Det leder inte till en vitaliserad demokrati. Det leder till dess motsats. Det vet vi genom många exempel runt om i världen.
Fru talman! Pengarna från fackföreningsrörelsen, säger Ingvar Johnsson, har aldrig varit hemliga. Nej, men det var rätt besvärligt att komma åt de uppgifterna lika fullt, kanske lika besvärligt som Ingvar Johnsson tyckte att det var när han fick den öppna redovisningen från de olika företag som skänkte pengar till en politisk rörelse som i varje fall inte försökte komma åt deras existens. En sak kan konstateras: Aldrig hade fackföreningsmedlemmarna något inflytande över vart pengarna skänktes. En annan sak i sammanhanget. Ingvar Johnsson talar om att Ny demokrati skulle ha en uppfattning som liknar den som vi för fram från Moderata samlingspartiet och som vi fört fram långt innan Ny demokrati över huvud taget var påtänkt. Ja visst, Ny demokrati hade inte bara vansinnigheter, det var många kloka synpunkter som kunde föras fram från det partiet. Jag tycker att Ingvar Johnsson som företrädare för ett parti som satt sig i knät på Vänsterpartiet, f.d. kommunisterna, kanske inte så f.d. kommunistiskt, inte har så förfärligt mycket att säga i sådana här saker.
Fru talman! Birger Hagård säger att hans åsikter har varit föregångare till Ny demokratis åsikter. Jag vet inte så mycket om det. Jag vet däremot att den borgerliga regeringen under de tre borgerliga åren - jag utgår från att det gäller även de fyra borgerliga riksdagsgrupperna - och vi varit helt överens om nivån på partistödet. Det var Ny demokrati som ville ha mindre i partistöd. Det var inte så, Birger Hagård, att Ny demokrati bara hade åsikter som liknade dem som Birger Hagård har, utan de använde exakt samma argument, exakt samma ord när de påstod att det inte var viktigt i ett samhälle att ha ett bra partistöd och att det inte skulle vara vitaliserande för ekonomin. Jag tycker att Birger Hagård bör se sig om när han är ute i världen och reser, vilket jag vet att han gör mycket mer än jag, för att se vad som händer i länder där partierna inte har rimliga lagliga möjligheter att finansiera sin verksamhet. Då kanske vi kan göra jämförelser i diskussionerna sedan. Jag tycker än en gång, fru talman, att talet om att nedskärningar av partistödet skulle innebära en ökad politisk aktivitet är felaktigt. Om jag skulle använda samma språkbruk som en nyligen pensionerad ambassadör skulle jag kunna säga att motiveringen inte är annat än trams.
Fru talman! Det finns anledning, Ingvar Johnsson, att inte bara utgå från att alla offentliga medel som används för olika ting är något positivt. Partistödet tillkom för att man trodde att man på det sättet skulle kunna vitalisera demokratin och partierna. Jag ställer än en gång frågan till Ingvar Johnsson om detta har skett. Har vi vitalare partier i dag än på 60-talet? Har vi en mer livaktig demokrati nu än vi hade på 60-talet? Jag tror inte att Ingvar Johnsson med handen på hjärtat kan svara ja på den frågan utan konstaterar att det finns en kris i partiernas liv och människornas uppfattning av de politiska partierna. Jag skulle kunna åstadkomma en travestering på en känd dikt som säger att det är skam, det är fläck på partiernas banér att de är beroende av statliga pengar.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att Birger Hagård ger uttryck för att vi inte tycker att vi skall spara något på partistödet när vi får skära ned på alla områden. Men majoriteten står ju bakom nedskärningar av partistöden på en nivå som är ungefär densamma som för andra verksamheter. Sedan tror jag nog ändå att man kan påstå att demokratin på många sätt har vitaliserats under de senaste 25 åren. Om man tar del av den insyn och insikt som människorna har när det gäller hur samhället, stat och kommuner bedriver sin verksamhet och människornas möjligheter att påverka har det säkert på många sätt skett förbättringar i förhållande till ett relativt mer slutet samhällssystem som det var tidigare. Det tror jag nog att man kan påstå.

Fru talman! Vi skall nu debattera ett kanske något mindre känsligt ämne och förhoppningsvis också med ett något lägre tonfall. I det betänkande som vi nu skall debattera behandlas dels förslag till lagändring som krävs för att svensk rätt skall anpassas till tilläggsbestämmelserna till reglerna om internationell järnvägstrafik enligt 1980 års fördrag som Sverige har tillträtt. Dels skall vi behandla frågan om fördelning av ansvaret för skada vid inrikes järnvägstrafik och om huruvida de nuvarande reglerna bör ändras eller inte. I den första frågan är utskottet enigt om att tillstyrka regeringens proposition. I den andra frågan råder delade meningar. Från Centerns sida menar vi att skadeståndsansvaret borde delas i linje med vad som gäller internationellt. Enligt de internationella reglerna skall ansvaret för skador som drabbar passagerare och godstransporter bäras av det trafikföretag med vilket befordringsavtal har slutits, medan ansvaret för övriga skador skall bäras av det organ som innehar infrastrukturen. Regeringen och utskottsmajoriteten vill inte göra någon sådan ändring av de nationella reglerna. Det innebär att ansvarsfördelningen vid inrikes trafik kommer att skilja sig från ansvarsfördelningen vid internationell trafik. Det är olyckligt. Vi menar att en likriktning av reglerna vore att föredra. Att avstå från en uppdelning i likhet med de internationella reglerna innebär också att en fortsatt avreglering av järnvägstrafiken inte är möjlig. Är det möjligen detta skäl som varit vägledande för majoriteten framför att skapa enkelhet och enhetlighet? I så fall är det märkligt men också svårförståeligt. I en interpellationsdebatt som jag hade med kommunikationsministern för två veckor sedan sade hon sig vara beredd att anträda en försiktig avreglering, som hon uttryckte det, vilket vi från Centern har arbetat för. Men hur blir det då med ansvarsfrågan, om regeringen menar allvar med vad som sägs om avreglering? Kommer denna fråga då tillbaka till kammaren igen för ny prövning och anpassning till de internationella reglerna för att göra det både enklare och möjligt att avreglera? Majoriteten bygger också sitt avslagsyrkande av centermotionen på att det skall vara möjligt att vinna gehör internationellt i det fortsatta arbetet rörande just ansvarighetens placering enligt de regler som för närvarande gäller i Sverige. Men vad händer om man inte vinner gehör för den linjen och om de andra internationella parterna inte godtar olika regler nationellt och internationellt? Jo, då måste frågan tas upp på nytt och en uppdelning av ansvaret i den svenska järnvägstrafiklagen ändras i linje med vad vi har föreslagit i centermotionen. Vi menar därför att det är bättre att förekomma än att förekommas. Ändringen av den svenska järnvägstrafiklagen bör göras här och nu. Utskottsmajoriteten erkänner i sin skrivning att det är mindre tillfredsställande att ansvarsfördelningen är olika nationellt och internationellt. Därför har jag svårt att förstå varför man inte är beredd att ändra och göra det lika och enklare. Vidare säger utskottsmajoriteten att man delar regeringens bedömning att övervägande skäl talar för att de skadelidande skall kunna kräva ersättning av den som driver infrastrukturen. Jag vill då fråga utskottsmajoritetens talesman vilka de övervägande skälen är. Tala om för mig här och nu vilka de är! Vad majoriteten egentligen säger i sin motivering är att de tror att det skall vara möjligt för dem som har lidit skada att förstå att det är till Banverket som man i det här fallet skall vända sig och inte till den som driver trafiken. Jag undrar hur många det är som ser detta som självklart och naturligt. Hur vill Bengt Kronblad, som är majoritetens företrädare, motivera för en kund som har råkat ut för en skada att han inte skall vända sig till det trafikföretag med vilket vederbörande har slutit ett avtal? Det är väl ganska självklart att den som lidit skada vänder sig till den som man naturligt har uppfattat har åstadkommit skadan, nämligen det trafikföretag som man har anlitat. Ett ytterligare viktigt skäl till ändringen som vi föreslår i motionen är att skaderiskerna kan minskas och förebyggas betydligt bättre. En ordning med trafikföretagen som ansvarssubjekt bör leda till minskade skaderisker, eftersom trafikföretagen har de största möjligheterna att påverka dessa risker och att ständigt arbeta för att eliminera dem. Ju bättre de lyckas med det, desto framgångsrikare blir de i sitt trafikarbete. Är inte majoriteten intresserad av ett förebyggande trafikskadearbete? Om ni är det, på vilket sätt vill ni då förebygga skaderisker, om ni inte vill välja den för trafikföretagen självmotiverade vägen? Fru talman! De övervägande skälen, som majoriteten uttrycker det, talar för att ansvarsfördelningen av skador vid järnvägstrafik placeras på det sätt som föreslås i centermotionen och inte enligt den modell som valts av majoriteten.

Fru talman! I lagutskottets betänkande 1994/95:17 behandlas, som Agne Hansson tidigare sade, ansvaret för skada vid järnvägstrafik. Beträffande skada vid den internationella järnvägstrafiken är lagutskottet helt enigt om ersättningsreglerna. Vid ansvar för skador vid inrikes järnvägstrafik har dock Centerpartiet som vi tidigare hörde en avvikande mening som de har format i en reservation. Fru talman! Jag vill här avge följande motiv till lagutskottets ställningstagande: Enligt järnvägstrafiklagen är det ansvariga rättsobjektet "järnvägen", såväl när det gäller skador som drabbar passagerare och godstransportkunder som när det gäller skador som drabbar andra. Lagen innehåller visserligen inte några definitioner av begreppet järnvägen, men det torde inte råda något tvivel om att ansvariga rättssubjekt enligt lagen är de rättssubjekt som driver själva infrastrukturen. Skador i samband med järnvägstrafik kan uppstå på grund av defekter hos rullande material eller misstag av tågförare, men lika ofta eller oftare uppstår de på grund av att t.ex. räls eller banvallar är skadade, att signalanordningar är ur funktion eller att det finns någon annan brist i själva infrastrukturen. De kan också uppstå på grund av vårdslös trafikledning. I många fall är det omöjligt att peka ut den omständighet som föranledde skadan. Infrastrukturen är det värdemässigt tyngsta och det mest sårbara elementet i järnvägstrafiken. Järnvägsansvaret bör därför inte delas upp utan ligga på innehavaren av infrastrukturen. Då behövs inte de försäkringslösningar som annars blir aktuella för att se till att den skadade passageraren får ersättning. Ansvarssubjektet är och bör alltid vara solvent, Agne Hansson, för att den som skadas skall ha möjlighet till ersättning. Dessutom blir skaderegleringen mer enhetlig än om exempelvis varje trafikföretag skall betala ersättning till sina avtalsparter, eftersom trafikföretagen ändå regressivt får ersätta den som driver infrastrukturen i den mån inträffade skador har vållats av trafikföretagen. Därmed finns det incitament för dessa att noga förebygga skador. Därmed har jag svarat på en av Agne Hanssons frågor. Enligt lagutskottets uppfattning har det här synsättet i fråga om ansvarighetens placering, som ligger till grund för den nuvarande svenska lagstiftningen och som Sverige också hävdat i det internationella arbetet, också goda skäl för sig. Fru talman! Mot denna bakgrund anser lagutskottet att det för närvarande inte bör göras någon ändring i rättsläget avseende ansvarets fördelning vid inrikes trafik och därmed att det inte behövs någon definition av begreppet järnväg i järnvägstrafiklagen. Denna ståndpunkt medför att ansvarsfördelningen vid inrikes trafik kommer att skilja sig från ansvarsfördelningen vid internationell trafik. Detta är visserligen mindre tillfredsställande, men får godtas. Skulle den revision som just nu pågår innebära att ansvaret enligt konventionen fördelas på något annat sätt än enligt järnvägstrafiklagen får frågan om ansvarsfördelning vid inrikes trafik tas upp till förnyat övervägande. Fru talman! Avslutningsvis vill jag understryka att vi socialdemokrater vill slå vakt om konsumenternas rätt till ersättning vid uppkommen skada. Då är det viktigt att ansvarssubjekten är solventa. Till skillnad från Agne Hansson och hans centerparti menar vi att det är utomordentligt viktigt att konsumenterna skyddas och inte behöver gå till olika grupperingar för att få sin skada reglerad mot exempelvis ett trafikbolag som inte har någon täckning för större skador. Lagutskottet föreslår också en förändring i propositionen beträffande ikraftträdandet. Vi föreslår att den 1 maj 1995 blir datumet för ikraftträdandet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan och avslag på Centerpartiets reservation.
Fru talman! Ansvarsobjekten är inte solventa, säger Bengt Kronblad. Det behöver de naturligtvis vara. Jag förstår inte att de skulle framstå som om de inte var det i den lösning som vi väljer. Det faktum att man lägger ansvaret på trafikinnehavaren, vilket är det naturliga, innebär inte att den som äger infrastrukturen går fri i ett skadeärende. Det löser man genom regresskrav och på annat sätt. Jag har egentligen inte fått något svar på varför man måste ägna sig åt att definiera vad järnvägen är, när det är ganska naturligt för den som lider en skada att vända sig till det trafikföretag som man har haft ett avtal med. Jag tycker att den motivering som Bengt Kronblad här har angett ganska mycket tyder på att majoriteten chansar och tror att man kan påverka de andra staterna att anta den nuvarande ordningen enligt svensk järnvägstrafiklag för att hindra att en avreglering av järnvägen kommer till stånd. Det är ett destruktivt sätt, som jag ser det. Om man skall starta en avreglering, vilket jag inte fick något besked om, och då kommer att ändra reglerna enligt den linje som vi nu har föreslagit, är det bättre att man gör det här och nu på en gång.

Slutligen fick jag heller inte svar på hur majoriteten vill förebygga skaderisker om man inte väljer den självmotiverade vägen. Ju mer man kan förebygga skador och är motiverad av det, desto bättre blir trafikföringen.
Fru talman! Vi skulle i och för sig kunna föra samtalet i bänken, men det kan vara bra att våra stenografer får möjlighet att skriva ner det för protokollet. Agne Hansson vill gärna lyfta upp frågan till en diskussion om avreglering. I dag diskuterar vi inte avregleringsfrågan utan på vilket sätt vi kan skydda konsumenterna när de blir utsatta för en skada i samband med nationellt utnyttjande av svensk järnväg. Jag kan konstatera att vi går den väg som innebär att man vid en resa genom landet med olika intressenter och företag inte skall behöva få prövat just det bolag som för tillfället äger själva vagnssystemet. Det bygger i stället på infrastrukturdelen. Vi tycker att det är en riktig väg. Därför har en mycket klar majoritet i lagutskottet valt den, med undantag av de centerpartistiska representanterna som väljer en annan väg. Vi kan konstatera att om andra banägare eller trafikbolag skulle råka ut för en svår olycka, skulle det ekonomiska perspektivet vara svårt att lösa. Därmed skulle konsumenterna vara mindre trygga i ett sådant fall. Det är därför vi väljer denna väg. Vi anser att det för tillfället inte finns någon anledning att inte också i det internationella arbetet driva denna linje. Om jag inte minns fel är det väl så att Agne Hansson och Centerpartiet gärna har stått för den linjen att vi inte alltid skall anpassa oss till andra länder utan behålla den svenska profilen. Här har Agne Hansson chansen att även vid detta tillfälle anlägga det nationella synsättet i denna fråga.
Fru talman! Vi har samma uppfattning i grunden, att det gäller att förhindra stora katastrofer och skador i dessa fall. Likaså är vi från Centerpartiets sida måna om att skydda konsumenten, som Bengt Kronblad uttrycker sig - i detta fall den resande eller kunden. Jag tycker kanske att Bengt Kronblad gör det litet svårt för sig. Han påstår nu att de internationella reglerna inte skulle skydda konsumenten. Men vad händer om ni inte har framgång och lyckas hävda den svenska modellen? Skulle man då inte fortsättningsvis kunna ha detta säkra skydd för konsumenten i Sverige? Det är en mycket ihålig argumentering, och den håller inte. Det finns i den modell vi föreslår ett lika starkt konsumentskydd. Fördelen med den är att den är enkel och rak. Den är naturlig för kunden. Han vet direkt vart han skall vända sig. Dessutom ger den fria händer för att avreglera järnvägen, om man vill det, och gå hur långt som helst eller ta så små steg som möjligt. Man är icke låst med denna modell.
Fru talman! Det är intressant att Agne Hansson och Centern ställer upp för konsumenterna och vill ge dem samma goda position som vi socialdemokrater. Det är med stor tillfredsställelse som jag hör att vår ärade ordförande i utskottet har denna uppfattning. Det gläder mig inför det kommande konsumentpolitiska arbetet att vi har en gemensam syn på att stärka konsumenternas ställning i samhället. Vad är det då frågan gäller? Om man nu skulle välja att bara en linje skall gälla, skulle det innebära att vi för att säkra en jämn trygghet för konsumenterna måste kräva ett återförsäkringssystem. Det innebär att alla de som upphandlar dessa tjänster ser till att de är försäkrade till en nivå så att varje olycka, personskada, materielskada eller varuskada kan täckas av respektive bolag. Annars når man inte den säkerhet som vi anser att vi når med det system som vi här diskuterar. Om vi inte når framgång och kan välja vår väg, måste vi alltså bygga upp ett system med återförsäkringar som faller ut. Det systemet måste i så fall kompletteras. Där har Agne Hansson svaret på en av sina frågor. Sedan är det frågan om vi skall diskutera avreglering eller inte. Jag tycker inte att det viktigaste är att diskutera förutsättningarna för en avreglering när vi talar om tryggheten för konsumenten. Det viktigaste är här att lägga grunden för att den som nyttjar järnvägarna har en trygg förutsättning att göra det också ifall man skulle bli utsatt för en olycka.
Fru talman! Slutligen bara en kommentar till det senaste inlägget som Bengt Kronblad gjorde. Det han nu säger innebär att så fort vi går ifrån regeln att staten äger all infrastruktur måste vi ha ett återförsäkringssystem, som han beskriver. Det har den regering som nu sitter, Bengt Kronblads parti, redan varit inne på när det gäller t.ex. Arlandabanan. Skall man ge sig på att hitta vidare lösningar måste man välja denna väg. Det är därför jag menar att man borde ta det steget redan nu för att ha fria händer och dessutom ha en precis lika säker ansvarsordning som vi har för närvarande.

Värderade talman! Jag skall endast kommentera den del av försvarsutskottets betänkande nr 6 som behandlar Personalvårdsnämnden för värnpliktiga. Förra året ombildades Försvarets personalvårdsnämnd så att nämnden därefter enbart behandlar personalvårdsfrågor rörande värnpliktiga. Den nya nämnden kallas Personalvårdsnämnden för värnpliktiga. De värnpliktigas situation präglas av att de lyder under en pliktlag. Det finns därför särskild anledning för Sveriges riksdag att - på ett sätt som inte är självklart när det gäller andra statliga myndigheter - följa personalvårdsarbetet inom Försvaret. I den gamla Försvarets personalvårdsnämnd ingick representanter för riksdagspartierna, för de värnpliktigas organisation och för arbetstagarorganisationer inom försvarsområdet. Förra mandatperiodens riksdagsmajoritet ansåg att medverkan av representanter för arbetstagarorganisationerna inte behövs i den nya nämnden. Därför har Personalvårdsnämnden för värnpliktiga under det senaste året enbart bestått av representanter för riksdagspartierna och för de värnpliktigas organisation. Värderade talman! Jag anser att det var ett misstag att förändra sammansättningen av nämnden. Vid de besök som den nya personalvårdsnämnden för värnpliktiga gjort vid försvarsenheter har jag i nämnden saknat den synnerligen värdefulla erfarenhet som arbetstagarorganisationernas representanter tidigare tillförde Försvarets personalvårdsnämnd. Personalvårdsnämnden för värnpliktiga kan inte agera i enlighet med någon enhetlig centralstyrd personalpolitik. Situationen för de värnpliktiga är unik för varje värnpliktsenhet beroende på försvarsgren, utbildningsområde, geografisk placering, lokal och utrustningsstandard, fritidsutbud, hemresemöjligheter m.m. Även den fast anställda personalens villkor är avgörande för de värnpliktigas situation. Om yrkesofficerare och civilanställd personal trivs med sin arbetssituation är detta givetvis positivt även för de värnpliktigas utbildningsresultat och trivsel. Det är därför värdefullt för nämndens parlamentariskt tillsatta ledamöter att det i nämnden finns representanter både för de värnpliktiga och för arbetstagarna. Därmed kan nämndens iakttagelser av personalvårdssituationen för de värnpliktiga anknytas till kunskap i nämnden om de fast anställda personalgruppernas situation liksom till en mer principiell syn på de värnpliktigas villkor.

Jag tycker givetvis att det är ett bra beslut. Värderade talman och f.d. försvarsminister! När försvarsutskottet behandlade min motion var alltså mina önskemål redan tillgodosedda. Därför var det naturligt för försvarsutskottet att föreslå riksdagen att avslå min motion. Vid sammanträdet i morgon med Personalvårdsnämnden för värnpliktiga finns åter representanter för arbetstagarorganisationerna med. Därför har jag nått mitt mål i detta ärende och kan yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Dagens långa arbetsplenum kan, trots att bara två ärenden hittills har avgjorts bli en dyr affär för de svenska skattebetalarna. Det handlar då både om konkreta beslut och om signalstyrkan i de debatter som förts. Det slutliga resultatet uttryckt i kronkurs och räntenivåer har väl ännu inte visat sig, men det finns troligtvis inte någon anledning till glädjeyttringar. De konkreta ökade skattehöjningseller upplåningsbehoven är lättare att beräkna. Därför är det synnerligen angeläget att i detta ärende, när vi har att fatta beslut med anledning av kulturutskottets betänkande KrU9 om folkbildningen, få peka på och yrka bifall till en reservation som föreslår en besparing på 879,5 miljoner kronor. Beloppet sönderfaller vid närmare betraktande i ett antal delbelopp. En del på 439 miljoner handlar om extra platser för arbetslösa inom folkhögskolan under läsåret 1995/96. Enligt vår mening är det, inte minst med tanke på de effektivitetsvinster som det skulle medföra, bättre att kostnaden för dessa platser tas från de medel som finns inom Arbetsmarknadsdepartementets anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En upphandling som bygger på olika grupper av arbetslösas uttryckta behov och önskemål är en bättre lösning än att folkhögskolorna utifrån sina interna överväganden bygger ut sina utbildningsresurser. Med samma resonemang avvisar vi en delpost på 100 miljoner kronor som skulle användas för särskilda studiecirklar för arbetslösa. Upphandling inom arbetsmarknadspolitikens ramar, t.ex. i de former som den borgerliga regeringen införde med de s.k. utbildningscheckarna skulle kunna medföra en förnyelse av studiecirkeln som metod för att komma till rätta med kompetensbrister hos de arbetslösa. 300 miljoner föreslår vi skall sparas på själva grundbeloppet under anslagsposten Bidrag till folkbildningen, som omräknat för 18 månader och uppräknat för pris och löneökningar uppgår till 2 miljarder 892 miljoner kronor. Det motsvarar en minskning på 10,4 %, alltså något mindre än de 11 % som regeringen själv har angivit som generellt besparingskrav i årets budgetproposition. Vi har därutöver sagt nej till en i budgetpropositionen helt utan motivering tillförd extra resurs på Slutligen vill jag i denna redogörelse för hur de moderata besparingarna fördelar sig för fullständighetens skull konstatera att vi utan besparingsförslag följer regeringens förslag till anslag under B2 och B3 Herr talman! Folkbildningen har en lång tradition bakom sig, som en av många uppskattad metod att skaffa nya kunskaper, öva och på olika sätt befästa nyvunna färdigheter eller få utlopp för konstnärligt skapande. Inte minst i en tid när kontinuerlig kompetensutveckling inom många områden är den bästa försäkringen mot arbetslöshet kan studieförbunden, vid sidan av andra, annorlunda och nyare inläringsmetoder, spela en viktig roll. Slutsatsen av detta är dock inte att vi, i det statsfinansiella läge vi befinner oss i, helt kan bortse från behovet av besparingar. Det handlar också om att se till att det finns utrymme för tillräckliga resurser för de långsiktiga utbildningspolitiska insatserna. Sett i ett jämställdhetsperspektiv, som ju har en viss aktualitet i dag, är det viktigt att vi ser till att inte skapa onödigt många återvändsgränder i form av korta, ej kompetensgivande utbildningar. Det har nämligen konstaterats att kvinnor tenderar att välja kortare utbildningar. Har man uppammat tillräckligt med vilja och motivation för att ge sig i kast med ett utbildningsprogram är det viktigt att man har slutmålet klart för sig. Studiecirkeln kan då vara en länk i utbildningskedjan. Låt mig också i korthet beröra den motion om distanscirklar inom folkbildnigen som jag väckt tillsammans med Henrik S Järrel men där vi inte reserverat oss utan anser oss nöjda med utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet. Informationsteknikens utveckling har mångdubblat den informationsmängd som är tillgänglig för oss. Dessutom har möjligheten att kommunicera med en eller flera människor vid alla tider på dygnet ökat. Motionens avsikt är att peka på att dessa nya möjligheter borde kunna inkorporeras i den traditionella studiecirkelns verksamhet. Att inte behöva vänta till nästa veckas cirkelträff för att delge de övriga cirkelmedlemmarna sina synpunkter utan kunna nå dem via elektronisk post och på så sätt föra diskussionen framåt kan vara stimulerande för den nya, mer datavana generationen.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

Herr talman! Folkbildningen är unik därför att det är ett område som i regeringens budgetproposition faktiskt föreslås få ett, om än blygsamt höjt anslag. Det är positivt. Folkbildningen behöver resurser för att kunna klara sina uppgifter. Höjningen är en stark signal om att folkbildningen är en omistlig del till hjälp till människors vilja och förmåga att möta framtiden. Vem skall forma vår framtid? Vem skall välja inriktning? Naturligtvis är det folket, såsom det skall vara i en demokrati. Vi vet att industrisamhället inte längre är en motor för ökad sysselsättning. Ny informationsteknik och datorisering gör att industrin minskar antalet anställda. Av de motioner som utskottet haft att behandla framgår att alla inte inser eller accepterar folkbildningens betydelse i samhället. Synen på folkbildningens uppgift, roll och möjligheter är olika mellan partierna. Moderaterna föreslår förutom en mycket kraftig nedskärning att folkhögskolorna inte skall kunna erbjuda kurser efter vad människor efterfrågar eller efter vad som är aktuellt i tiden. I stället skall folkhögskolorna tvingas sälja kurser till Arbetsmarknadsverket och då sådana där endast individens värde på arbetsmarknaden stärks. Detsamma gäller studieförbunden. utskottet har däremot Centerns företrädare en djupare insikt om folkbildningens betydelse, och de har därför avstått från att yrka bifall till motionen. Folkpartiet vill att det generella besparingskravet på 11 % skall gälla också folkbildningen, men inte heller Folkpartiet har reserverat sig i utskottet. Det är bra. Det tyder på att man har kommit på bättre tankar än de som fanns då motionerna skrevs, att man accepterar att det finns en kraft och en bildningshunger som för fler människor än någonsin till folkhögskolor och studiecirklar. Folkbildningen har unika möjligheter att stödja människan på vägen in i det nya samhället. Den ger kraft och förmåga till människan själv att påverka hur samhället skall utformas. Inriktningen måste vara att ta fram och acceptera visioner baserade på en kunskap om nuet, inte att försöka stoppa eller kväva kreativiteten. Det är endast det som på ett tryggt och allmänt accepterat sätt kan föra Sverige genom den svåra omvandlingen från industrisamhälle till informationssamhälle. Industrisamhället kräver inte bara kunskaper utan en förmåga hos varje individ att arbeta självständigt, att ta ansvar och att fatta egna beslut. Dessa egenskaper är ännu viktigare i det informationssamhälle som växer fram. Informationstekniken är inte bara en välsignelse. Vi riskerar att hamna i ett nytt och kanske värre s.k. tvåtredjedelssamhälle om inte alla ges möjlighet att vara med i den utvecklingen. Vi ser faktiskt sådana tendenser till segregation redan i dag. Därför måste alla människor få tillgång till återkommande bildning, kunskap och utbildning. Bildning är nyckelordet. Bildning krävs för att självkänslan och självförtroendet skall stärkas. Därmed får individen också de verktyg som behövs för att utvecklas och för att få kraft att gå en utbildning och höja sin kompetens. Vi får på det sättet ett robustare samhälle med starkare individer. Bildning krävs för att alla människor skall kunna skaffa sig inflytande över sitt liv - i bostadsområdet och på arbetsplatsen. Bildning är det som kommer att efterfrågas av arbetsgivarna i kunskapssamhället. Därför måste bildningsnivån höjas. Folkbildningen är nyckeln som öppnar dörren till det här samhället. Nya möjligheter skapas genom människans egen kraft och kreativitet. Det är en förutsättning för att Sverige skall kunna möta 2000-talets utmaningar. Därför är folkbildningen ingen tillfällig sysselsättningsåtgärd eller hobbyverksamhet. Folkbildningen tar vara på kraften och utvecklar människor i rörelse. Om vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda, där alla har tillgång till arbetsmarknaden, där människan är drivkraften, skall vi fortsätta att satsa på folkbildningen. Det är folkbildningen som i dagens läge kan skapa rättvisa och goda förutsättningar för ett jämlikt och starkt samhälle. Folkbildningen har många och stora uppgifter. I höst skall svenska folket gå till val för att välja representanter till EU-parlamentet. Det är viktigt att svenska folket engagerar sig och aktivt deltar och därmed påverkar det framtida EU och Europasamarbetet. Men var och hur skall insikten om detta komma, om inte genom folkbildningen? Självklart! Folkhögskolor och studieförbund har också viktiga uppgifter att sprida kunskap om svensk och nordisk folkbildning, en folkbildning som är unik och som många utomlands ser med avund på. Intresset från Europa och vårt närområde ökar, och redan finns exempel på efterföljare till oss. I Estland har man t.ex. arbetat mycket engagerat tillsammans med svenska folkbildningsorganisationer sedan några år tillbaka. I början av 1995 beslutade den estniska regeringen att ge statsbidrag till den nya folkbildningsorganisationen AHL med 40 000 estniska kronor till varje avdelning som startas. Detta beslut måste ses som ett bevis på att man i Estland har upptäckt värdet av folkbildning och vad den betyder för demokratin. Låt mig sedan kommentera moderaternas reservation. Moderaterna har i reservationen dels avvisat reformtillskottet på 40,5 miljoner kronor, dels avstyrkt de 539 miljoner kronor som föreslagits av arbetsmarknadsskäl. Dessutom vill man minska det ordinarie anslaget med 300 miljoner kronor och hänvisar till att de 300 miljoner kronorna i huvudsak skall avse den del av bidraget som Folkbildningsrådet fördelar till studieförbunden. Förslagen är helt i linje med den syn på folkbildning som moderaterna och den borgerliga regeringen haft under den borgerliga regeringens tid. Under den senaste borgerliga regeringsperioden minskade nämligen det ordinarie anslaget till folkbildningen med hela 400 miljoner kronor. Förslagen i dag slår alla rekord: nej till den föreslagna ökningen på 40,5 miljoner, nej till de 439 miljonerna till folkhögskolorna, nej till 100 miljoner kronor att fördela till folkhögskolor och studieförbund av arbetsmarknadsskäl. Dessutom föreslår man en ytterligare neddragning av det ordinarie anslaget med hela 300 miljoner kronor. Där pekar man ut studieförbunden och vad man kallar deras hobbyverksamhet. Låt mig påminna om att det var en enig riksdag som 1991 fattade beslut om riktlinjer för anslaget till folkbildningen. Där angavs att folkbildningen själv lägger fast målen för verksamheten, medan riksdagen och regeringen beslutar om bidragsgivningens storlek. Riksdagen skall inte styra folkbildningen. Vi skall i stället slå vakt om den fria och frivilliga folkbildningsverksamheten, som betyder så mycket för demokratin och utvecklingen av samhället. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Värderade talman! Studieförbund och folkhögskolor - det som vi med ett gemensamt namn kallar folkbildningen - har enligt min uppfattning fyra viktiga uppgifter i svenskt samhällsliv. Folkbildningen skall överbrygga kunskapsklyftor och ge människor som tidigare i livet missat utbildningschanser nya tillfällen till inlärning. Vi märker att det ständigt uppstår nya klyftor mellan vad den yngre generationen får tillgång till och vad som stod till buds bara något decennium tidigare. Folkbildningen skall vårda kulturtraditioner och på så gott som alla platser i hela landet vara ett forum för kulturskapande, både i kulturarvets fortsättning och i framtidsinriktat nyskapande. Folkbildningen ger människor gemenskap och självförtroende, och den motverkar både individers och bygders isolering. Kanske är det allra viktigaste att folkbildningen ger medborgarna tillfällen till träning i demokrati och i demokratiskt ledarskap. Om demokratin skall överleva måste människor få tillfälle att lära sig demokratins arbetsformer. I den uppgiften är folkbildningen omistlig. Det tycks vara lätt för dem som alltid haft raka vägar till utbildning och kulturaktiviteter att nonchalera behovet av insatser från folkbildningens organisationer och institutioner. Jag anser att samhällets ansvar för folkbildningens villkor visar vilken människosyn det styrande skiktet inom majoriteten i riksdagen liksom i respektive landsting och kommuner har. Värderade talman! Visst är Sverige i en svår ekonomisk situation! Det har minsann den ekonomiska debatten tidigare i dag visat. Jag anser att det även i dessa tider måste gå att värna de utbildningsinsatser som folkbildningen har ansvar för. I detta ärende delar jag regeringens uppfattning. I ganska många år - med olika regeringar - har stödet till folkbildningen försämrats, bl.a. genom att uppräkningar beroende på kostnadsökningar inte gjorts för folkbildningen i samma utsträckning som för andra utbildningsanordnare. En majoritet i Folkpartiets riksdagsgrupp har ansett att även folkbildningen borde omfattas av det generella besparingskravet på 11 %, som gäller för de flesta andra områden i statsbudgeten. Det framgår av en partimotion, som behandlats i kulturutskottets här aktuella betänkande. Därför har Folkpartiet också i den totala sammanvägningen av vårt alternativ till den socialdemokratiska regeringens budget utnyttjat motsvarande belopp för förstärkningar på andra håll i budgetförslaget. I kulturutskottet har jag inte följt upp den partimotionen på traditionellt sätt. Det finns därför ingen Folkpartireservation som i betänkandet markerar någon från utskottets majoritet särskiljande uppfattning i detta ärende. För detta har jag mötts med respekt i Folkpartiets riksdagsgrupp, och jag är ingalunda ensam i min uppfattning. Detta är ett exempel på att Folkpartiets riksdagsgrupp arbetar utan partipiska och att vi - som man brukar säga - har högt i tak i vår riksdagsgrupp. Om någon markering av annan uppfattning än den jag intagit skall göras från Folkpartiet i detta ärende, kommer det att ske genom att någon annan yrkar bifall till Folkpartiets partimotion. Värderade talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 1994/95:9.

Herr talman! Jag skall inte upprepa vad som har sagts här tidigare utan försöka komma med några principiella synpunkter på det här området. Det är nu fyra år sedan folkbildningen avreglerades. Det skedde samtidigt med kommunaliseringen av den allmänna skolan. Skolöverstyrelsen försvann. För folkbildningen bildades ett råd, folkbildningsrådet. Man kan konstatera att den nya ordningen har fungerat bra. Det fanns, i alla fall inom folkhögskolan, en hel del som var oroade över att skolformen nu frikopplades från vuxenutbildning och i stället enbart kopplades samman med studieförbund. Man menade att det ändå är ganska stor skillnad mellan att läsa in högskolebehörighet på en folkhögskola under ett par tre år och att gå i en studiecirkel någon dag i veckan under några månader. Farhågorna har dess bättre inte besannats. Folkbildningsrådet fungerar alltså på det hela taget väl och efter de ursprungliga intentionerna. Det kan man kanske inte säga om Skolverket, i alla fall inte vid en generell bedömning. Det händer väldigt mycket inom folkbildningen för närvarande, och det har hänt väldigt mycket under de senaste åren. När den statliga utredningen, Folkhögskoleberedningen, för några år sedan utredde verksamheten och kom med förslag till den framtida politiken på det här området, var det just då mycket svårt att få sökande till de allmänna kurserna. Flera skolor underskred den lägsta tillåtna nivån och måste söka dispens. I dag är situationen den motsatta. En mängd studerande inom folkbildningen och folkhögskolan skaffar sig i dag högre kompetens på grundskole och gymnasienivå med tyngdpunkten på basämnen, språk och datakunskap. Då gäller det att i den här stora expansionen inte ge avkall på kvaliteten. Mottagande skolor - framför allt högskolor - men också olika arbetsplatser måste kunna ta emot de studerande från folkbildningen och från folkhögskola med vetskap om att den utbildning de har gått igenom har haft hög standard och god kvalitet. Det är också viktigt att folkbildningen fortsätter att arbeta flexibelt. Man skall inte bygga ut verksamheten nu då expansionen är mycket stor - kanske tillfälligt - , anställa ny personal och hyra eller kanske köpa nya fastigheter som man inte kan behålla om och när de nuvarande resurserna sinar. Det gäller framför allt om arbetslösheten minskar i framtiden, vilket vi alla hoppas att den skall göra. Vi har faktiskt en ganska låg utbildningsnivå i Sverige, särskilt om vi jämför oss med de länder som vi konkurrerar med på en alltmer internationell marknad. Inom vissa områden är nivån alldeles för låg. Samtidigt vet vi att framtidens jobb kräver goda kunskaper och en betydligt högre utbildning än vad som hittills har krävts. Den utbildning i svenska språket, främmande språk och datakunskap som på bred front bedrivs inom folkbildningen är av stor och kanske t.o.m. avgörande betydelse för Sveriges framtid och för att skapa nya jobb. En hel del av den här utbildningen inom folkhögskolan är i dag uppdragsutbildning, som t.ex. Arbetsmarknadsstyrelsen köper. Det är också mycket viktigt att man utvärderar folkbildningen och ser till att de resurser som satsas här kommer till användning på det sätt som är avsett. Det förekommer också en kontinuerlig utvärdering i en särskild beredning som Folkbildningsrådet har hand om. Just nu pågår t.ex. en större nationell utvärdering som kommer att vara klar med ett arbetsresultat i år. Man har arbetat med detta i tre år. Internationalismen inom folkbildningen utreds också liksom fem andra områden. Jag tror att det inte minst för Sveriges riksdag, som ändå vill satsa ganska mycket pengar på den här verksamheten, är viktigt att man tar del av dessa utredningar och ser om de pengar man har satsat på folkbildningen har använts på det sätt som de var avsedda för när man bestämde sig för att satsa så pass mycket pengar. Jag kan säga på samma sätt som Carl-Johan Wilson gjorde för en stund sedan - vi har högt i tak även i Moderata samlingspartiet. Jag har full frihet att driva de här frågorna i vårt parti på ett positivt sätt.
Herr talman! Mycket av det som Lars Hjertén tog upp i sitt anförande kan jag instämma i, och jag förstår att han inte kan dela uppfattningen i den moderata reservationen. Jag skulle vilja ställa ett par frågor. Lars Hjertén säger att verksamheten har fungerat bra sedan beslutet fattades i riksdagen 1991 och även att Folkbildningsrådet har fungerat väl. Jag skulle vilja fråga hur Lars Hjertén ser på Moderata samlingspartiets förslag om att ansvaret för att köpa och sälja kurser när det gäller folkhögskolorna skall läggas över på Arbetsmarknadsverket. Den verksamheten har fungerat utomordentligt bra. Det förra anslaget gällde 8 900 platser. Vi vet att det i dag har överskridits med råge. Över 10 000 personer går i dag på olika folkhögskolekurser. Vi vet också att folkhögskolorna har nått precis den grupp som angavs i riksdagsbeslutet och som vi då var överens om, nämligen de personer som har fått minst utbildning. Så mycket som 73 % har högst motsvarande tvåårig gymnasieskola i just kurser som anordnas för de s.k. k-anslagen. Vad anser Lars Hjertén om att man inte skulle få de här pengarna till folkhögskolorna utan att Arbetsmarknadsverket skulle köpa kurserna? miljoner till folkhögskolan och 100 miljoner till riktad verksamhet för arbetslösa, som Folkbildningsrådet skall få fördela mellan studieförbund och folkhögskolor. Vad skulle det innebära för framför allt folkhögskolorna, som Lars Hjertén känner till? Skulle man klara att fullfölja de åtaganden man har eller skulle det komma att drabba folkhögskolan på något sätt?
Herr talman! Till att börja med vill jag svara på frågan om den nya organisationen har fungerat väl under dessa fyra år. Det var precis vad jag sade för en stund sedan. Det har fungerat bra. Det finns inte heller några förslag från moderat håll om att man skall ändra på Folkbildningsrådet och dess uppgift eller de organisationer som bildade rådet den 1 juli 1991. Så till frågan om hur man arrangerar kurser. Jag sade också i mitt anförande att en mycket stor del av kurserna i dag utgörs av uppdragsutbildning från AMS. Arbetsmarknadsverket köper dessa kurser inom folkbildningen - en del studiecirklar men framför allt inom folkhögskolan. Men även när det gäller kanslaget sker stor samverkan i elevrekryteringen mellan arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnden. Moderaterna föreslår att man skall ha ett ännu mer intimt samarbete med Arbetsmarknadsverket i dessa frågor. Man kan alltid diskutera hur mycket pengar som skall satsas på olika områden. Tyvärr, Berit Oscarsson, gör gårdagens chockbesked när det gäller kronan och räntorna att man får ge avkall även på ganska heliga principer för att Sverige skall komma i gång med ekonomin, sysselsättningen och mycket annat. Tyvärr drabbar detta även områden som t.ex. jag slår vakt om och tycker är viktiga. Det drabbar praktiskt taget alla områden, t.ex. barnbidragen och sjukförsäkringen. Att man så att säga friköper en del av samhällslivet är kanske litet tvivelaktigt. Jag tror att allmänheten har litet svårt att förstå varför en del skall spara mycket och en del inte behöver spara en enda krona.
Herr talman! Lars Hjertén talar om mer samarbete med arbetsförmedlingen. Det innebär egentligen inte förslaget. Förslaget innebär ju att Folkbildningsrådet skulle förlora 539 miljoner kronor som man i dag kan fördela till folkhögskolorna och studieförbunden. Tycker Lars Hjertén att det är bra för folkbildningen och dess mål att man inte själv får bestämma över sin verksamhet utifrån det behov som människor har? Jag har ingenting emot ytterligare samarbete med arbetsförmedlingen, men det här är faktiskt en helt annan sak. Först och främst försvinner pengar. Det blir alltså mindre pengar till vuxenutbildningen och folkbildningen. Inga pengar förs över till Arbetsmarknadsverket. Det är en ren minskning av resurser till de arbetslösa. Visst måste det påverka folkhögskolor och studieförbund om de resurser som i dag går ut direkt från Folkbildningsrådet skulle försvinna? Lars Hjertén säger också att man måste spara. Visst måste man det. Det är självklart i dag. Det gör vi ju på de flesta områden. Men i dag finns så många arbetslösa, och vi vet att de som har sämst utbildning drabbas först av arbetslöshet. De är minst motiverade att delta i utbildning och kulturarbete. Vi vet att folkbildningen är bäst på att få med dem som har sämst utbildning. Man skall satsa i dessa tider just för att dessa människor skall använda sin arbetslöshetstid till att delta i både utbildning och bildningsverksamhet. I det långa loppet kan det bli mycket dyrt att spara under tider av arbetslöshet. Det är bättre att aktivt delta i utbildning och folkbildning än att vara passiv. Jag håller med om att man inte skall slösa med pengar, men det kan bli dyrt att spara på folkbildningen i dessa tider.

Herr talman! Som framgick av Carl-Johan Wilsons anförande yrkade han inte bifall till Folkpartiets partimotion.

Herr talman! Det var faktiskt så sent som i våras som vi i riksdagen antog en ny lotterilag, och det gjorde vi efter ett mycket omfattande utredningsarbete. Lotteriutredningen lade i stor enighet fram ett antal förslag, som sedan bearbetades vidare i det dåvarande regeringskansliet. Arbetet utmynnade sedan som sagt i en lotterilag, som mottogs av det svenska föreningslivet med väldigt höga förväntningar. Jag tror att man utan att överdriva vågar påstå att föreningarna och föreningslivet i Sverige gladdes åt den nya lagstiftning som hade kommit fram. Man förutsåg betydande möjligheter till ekonomiska tillskott i en tid då man var och är hårt ekonomiskt pressad. Men vad hände efter detta? Jo, herr talman, vi fick den olycksaliga söndagen i september, och det har visat sig att denna söndag blev olycksalig också för föreningslivet. Den nya regering som tillträdde och den majoritet som finns här i riksdagen har nämligen inte fullföljt den lagstiftning och de intentioner som antogs i våras. Till att börja med fullföljde inte regeringen planerna på att låta föreningslivet ta över Tipstjänst. Vi har i dag sett hur riksdagen har behandlat finansutskottets betänkande i detta ärende. I och med det har detta förslag definitivt begravts, detta förslag som för det svenska föreningslivet hade inneburit mycket betydande möjligheter till inkomstförstärkningar. Inte heller har regeringen valt att fullfölja beslutet om att i vårt land införa ett nytt automatspel, värdeautomater. Detta förslag lades fram av Lotteriutredningen och antogs av riksdagen i våras. Detta är anmärkningsvärt, eftersom möjliga intäkter undandras från föreningarna för varje dag som går så länge ingenting händer. Ovanpå detta tog sig det ansvariga statsrådet för att i praktiken sätta stopp för elektroniska lottförsäljningsautomater som föreningslivet använder och som ger mycket betydande intäkter. Genom att tolka det som att lottförsäljningsautomaterna skulle vara spelautomater kom statsrådet fram till att den övergångsregel som vi tidigare beslutat om inte skulle kunna gälla i praktiken. Nej, det har varit en dyster tid för de svenska föreningarna sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten. Det har dess värre också visat sig att Socialdemokraterna har känt sig vilsna och desorienterade - man har nämligen återigen satt i gång att utreda de här frågorna. Man har satt i gång en utredning av spelmarknaden och en kartläggning av lottförsäljningsautomater. Vad som skall bli resultatet av detta tror jag inte att man ens själv har någon bestämd uppfattning om ännu. Effekten, herr talman, har i alla fall blivit att hela havet stormar. Det har uppstått en väldigt stor oro inom föreningarna. Man frågar sig vad den socialdemokratiska regeringen egentligen vill. Vill regeringen verkligen det som vi har varit överens om tidigare? Majoritetens företrädare i debatten skulle gärna kunna säga något om detta här i kväll. Anser Socialdemokraterna fortfarande att föreningslivet skall få ökade andelar av den svenska spel och lotterimarknaden? Det var vi överens om, men Socialdemokraterna ger just nu inte uttryck för någonting i den riktningen. I en tid när föreningarna är hårt pressade av minskade bidrag, försämrade sponsormöjligheter och, sedan Socialdemokraterna övertog regeringsmakten, dessutom minskade statliga bidrag, väljer Socialdemokraterna i stället att se till att föreningarna förlorar pengar varje dag genom att inte låta den lagstiftning som finns bli verksam. Jag tror inte att någon av oss hade kunnat föreställa sig att vi så här snart efter vårens beslut återigen skulle behöva diskutera de här frågorna i riksdagen. Men med tanke på den utveckling som har varit konstaterar jag också, herr talman, att ett mycket tungt ansvar faller på Socialdemokraterna, framför allt genom att de inte är beredda att låta lagstiftningen fungera och att bevilja koncessionen för värdeautomaterna. I det betänkande från kulturutskottet som vi nu behandlar finns ett glädjande framsteg, nämligen att hela utskottet har enats om att lottförsäljningsautomater av alla slag skall få finnas under den övergångstid som vi var överens om i våras. Vår förhoppning är nu att detta också når in i regeringskansliet, så att det besked som det ansvariga statsrådet uppenbarligen behöver också når fram. Föreningarna förlorar faktiskt mycket stora pengar varje dag som de här automaterna står stilla. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 om spelmarknaden och föreningars möjligheter till ökade intäkter. Jag vill också yrka bifall till reservation 2 om kasinospel av internationellt slag i vårt land. Också det är en fråga som har diskuterats under flera år. Lotteriutredningen var överens även om detta, men sedan har frågan inte kommit längre. Jag tror för min del, herr talman, att det ändå bara är en tidsfråga innan vi får kasinon av internationellt slag i Sverige. Förmodligen kommer kammaren att bli varse detta. Om det inte hade varit direkt opassande hade jag säkert föreslagit Anders Nilsson, socialdemokratisk talesman här i kväll, ett litet vad om att det inte kommer att ta så lång tid innan vi har internationella kasinon. Vi emotser nu Socialdemokraternas besked också i den frågan.

Herr talman! Det vore ju synd att säga att Stig Bertilsson är nyansernas mästare. De här rundpallarna mot socialdemokratin och regeringen får mig att fundera på om det är lotterifrågan och dess lösning som är huvudsaken för Stig Bertilsson eller om det är något annat. Herr talman! Vi har haft en utveckling av spelmarknaden under de senaste åren. Först vill jag konstatera att det är uppenbart att svenska folkets spelvanor är ganska konstanta. Under lång tid har svenska folket spelat för drygt 2 % av den disponibla inkomsten. Om man då ser till att ungefär 50 % av spelinsatserna går tillbaka till spelarna i form av vinster, är det drygt 1 % av nettobehållningen av inkomsterna. Den här utvecklingen har varit konstant under ganska lång tid och bara förändrats med små decimaler under de senaste åren. Situationen är den att antalet aktörer och antalet spelformer i Sverige har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Därmed har konkurrensen blivit hårdare, och det har lett till större kostnader för marknadsföring, provisioner och liknande. Resultatet har i många fall blivit ett lägre netto för spelanordnare. Det är inte bra att det är på det sättet. När vi konstaterar att den här utvecklingen har blivit uppenbar under de senaste åren, kan vi se att även på det här området har den borgerliga regeringen lämnat efter sig en röra - i det här fallet en blågrön röra. Med detta för ögonen är det utomordentligt bra att Finansdepartementet har satt till en arbetsgrupp. Dess uppgifter är bl.a. att försöka se till att ta fram en policy för hur den framtida spelmarknaden bör utvecklas. Arbetsgruppen skall titta på vad det kan finnas för målsättningar med det statliga engagemanget på spelmarknaden. Den skall se på vad det kan behövas i form av strukturella åtgärder vad gäller regelverk och liknande. Den skall också titta på möjligheterna till samverkan mellan statliga spelföretag och folkrörelserna. Den skall vidare, vilket jag tycker är mycket väsentligt, se om det går att åstadkomma en tydligare gränsdragning mellan aktörerna inom spelbranschen. Arbetsgruppen skall vara färdig med sitt arbete nu i dagarna - det dröjer antagligen inte många dagar förrän man publicerar sitt resultat. I en sådan situation är det ju rimligt att avvisa motionsyrkandena till dess att problemet har strukturerats och till dess att det finns ett ordentligt underlag. Jag vill gå tillbaka till den debatt som vi hade den 3 juni 1994 om den nya lotterilagen. Då tillät jag mig säga här i kammaren: "Jag vill emellertid säga att det enligt min mening finns skäl att tro att lotterilagstiftningen inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ses över igen." Det har faktiskt blivit så, fastän jag måste erkänna att det har gått snabbare än vad jag trodde. När det gäller folkrörelsernas spel finns det en reservation om ökade möjligheter för folkrörelserna att bedriva spel, nämligen reservation nr 1. Jag vill peka på några exempel. Bingolotto visar att det är möjligt för folkrörelserna att få betydande inkomster genom verksamhet inom det här området. Det är ställt utom allt tvivel att värdeautomatspelet kommer, och behållningen skall i princip gå till folkrörelsernas barnoch ungdomsverksamhet. De nya reglerna i den nya lotterilagen ger bättre möjligheter för folkrörelsernas spel och lotterier på olika sätt, bl.a. genom större vinstmöjligheter och liknande. Vi hoppas också att de senaste månadernas klarlägganden skall undanröja tveksamheten när det gäller lottförsäljningsautomater. Jag vill också i det sammanhanget säga att det har varit mycket stora förhoppningar knutna till värdeautomaterna. Stig Bertilsson påpekade också detta. Vid debatten i juni 1994 sade jag också: "Jag tror att det finns skäl att vara litet försiktig med de förväntningarna." Det sade jag med hänvisning till att villkoren för värdeautomatspelet är ganska begränsande. Jag tror alltså att det är ganska förståndigt att inte fästa alltför höga förväntningar till vad värdeautomaterna kan ge. Sedan vill jag principiellt säga att det inte är rimligt att vi försöker göra folkrörelserna fullständigt beroende av inkomster från spel och dobbel. Jag har ett intryck av att det är vad moderaterna gör när de i så hög grad betonar de här inkomstmöjligheterna. Grunden för folkrörelserna måste naturligtvis vara andra källor än just spel och dobbel. När det gäller lottförsäljningsautomaterna gör ett enigt utskott nu ett tillkännagivande till regeringen om att den, om det skulle visa sig vara nödvändigt, skall vidta åtgärder, exempelvis med lagstiftning och sådant som är ändamålsenligt. Där har under den senaste tiden Lotteriinspektionen på regeringens uppdrag kartlagt omfattningen av spel på lottförsäljningsautomater. Lotteriinspektionen har också sänt ut ett brev om tillämpningen av övergångsbestämmelserna till lotterilagen, om lotterier som säljs via lottförsäljningsautomater. Man har naturligtvis en förhoppning om att detta skall leda till klarhet. Det är ju på det sättet, herr talman, att det är ett enigt utskott som gör det här tillkännagivandet. Det innebär att Stig Bertilsson är med på det. Vi kräver alltså att den nya regeringen, om det visar sig nödvändigt, skall ändra på den lag som Stig Bertilsson var med om att lägga fram för bara ett år sedan och såg till skulle träda i kraft den 1 januari. Jag kan inte frigöra mig från det intrycket att Stig Bertilsson tydligen inte är helt säker på att den lagstiftning som han själv var med om att arbeta fram är så ändamålsenlig och bra, utan att han redan några månader efter att lagen trätt i kraft nu är beredd att kräva att den eventuellt skall ändras. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om kasinospel. Vi avvisar de motioner där det föreslås att kasino med internationella regler skall tillåtas i Sverige. Det gör vi med hänvisning till Finansdepartementets arbetsgrupp, som enligt vad vi har inhämtat diskuterar även kasinospelsfrågan. Det innebär alltså inte ett ställningstagande i sak. Det är tre borgerliga partier som har gått samman om reservation nr 2 och som vill ha ett omedelbart beslut om kasinon i Sverige. Frågan inställer sig då: Varför genomförde ni inte det för ett år sedan, när ni hade regeringsmakten? Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till hela hemställan i betänkandet från kulturutskottet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Anders Nilsson har synpunkter på att det är för mycket nyanser. Jag har en känsla av att de svenska folkrörelserna nu behöver klara besked, efter att ha kunnat följa de här frågorna under socialdemokratisk ledning efter valdagen. Anders Nilsson ger tyvärr inte besked på något sätt. När Anders Nilsson talar om en blågrön röra, kan jag konstatera att den röra som finns har uppstått sedan Socialdemokraterna trädde till. Situationen var alldeles fullständigt klar efter förra vårens riksdagsbeslut om den nya lotterilagen. Sedan är det de åtgärder som Socialdemokraterna har vidtagit som har lett till alla dessa oklarheter. Man vill inte alls ta upp värdeautomaterna, utan av någon anledning väljer man att hålla på den frågan. Regeringen beslutar sig för att tolka det så att lottförsäljningsautomater jämställs med spelautomater - enkannerligen gamla enarmade banditer. När inte föreningarna längre vet om de får använda de utrustningar som de har och när de intäkter som de tidigare har haft nu upphör därför att situationen har blivit fullständigt oklar sedan regeringen har gått in, är det klart att det blir en röra. Men den är ingalunda blå-grön, Anders Nilsson, utan den är helt enkelt oerhört röd och inte någonting annat. Jag tycker också att det är synd att Anders Nilsson inte ger några besked i dessa frågor. Han ger inte heller några besked om hur det står till med ökade intäkter till föreningslivet från Tipstjänst. Jag skulle vilja att Anders Nilsson gav ett klart besked om ifall idrotten och föreningslivet i övrigt kan räkna med ökade intäkter från Tipstjänst. Den inställningen har nog tidigare funnits hos socialdemokraterna. Sedan försöker Anders Nilsson hävda att vi moderater vill styra över så att föreningslivet skall bli beroende enbart av intäkter från spel och dobbel. Då vill jag bara påminna Anders Nilsson om att så länge som det var en moderatledd regering hade vi ett statsanslag som i alla fall inte skars ner. Dessutom anvisade vi flera andra vägar till ökade intäkter. Det socialdemokraterna nu gör är att man dels skär ner alla anslag, dels drar undan möjligheten till intäkter från bl.a. spel och lotteriverksamhet. Jag tycker nog att Anders Nilsson skall vara väldigt försiktig med den typen av slutsatser. Det finns inte underlag för sådana.
Herr talman! Det har ju alldeles nyss varit en debatt om folkbildningen. Stig Bertilsson sympatiserar förmodligen med andra företrädare för moderaterna som har föreslagit att en mycket stor del av det anslaget skall skäras ner eller tas bort. Vad betyder det för SISU - idrottens studieförbund - och för andra studieförbund som är beroende av den verksamheten? Det betyder ganska mycket, skulle jag vilja säga. Det finns alltså åtskilliga exempel på åtgärder som moderaterna vill vidta som drabbar både idrottsrörelsen och andra folkrörelser ganska ordentligt. Frågan om röra kan vara intressant att diskutera. Vad är det som har orsakat tveksamheten? Såvitt jag förstår är det faktiskt lagens utformning som har blivit ganska svårtolkad. Kan det rentav vara Stig Bertilsson som med sitt högljudda agerande i den här frågan har ställt till mer oreda än vad som är nödvändigt? Jag kan inte frigöra mig från att det kan vara på det sättet. Som jag sade i mitt inlägg är det betecknande att Stig Bertilsson nu är med och kräver en eventuell ändring av lagen om den inte skulle vara passande. Det är ett tecken på att man kan ha fundersamheter kring hur den är utformad. Jag tror för min del att de klarlägganden som nu görs från Lotteriinspektionen kommer att visa att det går att hantera lagen på ett bra sätt. Det är Stig Bertilsson som tydligen har betänkligheter i det här sammanhanget.
Herr talman! När det gäller eventuella oklarheter i lagen var det inte speciellt svårt för mig att acceptera en tilläggsmening angående lottförsäljningsautomaterna. Om det skulle anses behövas en lagändring är vi beredda att gå med på en sådan. Men vad det handlar om, Anders Nilsson, är ju att regeringen har valt att tolka denna lag på ett sätt som ingen annan tolkar den. Anders Nilsson bör ju veta - om han inte redan gör det - att regeringsrätten underkände den 21 januari statsrådets Ulvskogs och regeringens tolkning när det gäller lottförsäljningsautomaterna. Vi ser det då som väsentligt att ta till alla medel så att det snarast går att bryta den situation som nu har uppstått. Eftersom socialdemokraterna nu innehar regeringsställning tänker vi ingalunda motsätta oss en skrivning som innebär att man kanske kommer fortare fram. Vad Anders Nilsson och jag nu kan vara ense om är att kulturutskottet i dess helhet klart har markerat att regeringen har tolkat utskottets intentioner från i våras helt och hållet fel.
Herr talman! Det övergripande intresset är naturligtvis att de lagar och regler som finns skall vara till så god nytta och vägledning som möjligt för dem som de är avsedda att tjäna, nämligen folkrörelserna. Jag tror faktiskt att moderaterna har en felsyn om de gör partipolitik av den här frågan. Det finns nog inte någon som svävar i tvivelsmål om att det är socialdemokratins inställning att verkligen se till att våra folkrörelser får så bra arbetsmöjligheter som möjligt. När det sedan gäller frågan om lotterier och villkoren för folkrörelserna och samhället har vi den situationen att det är folkrörelserna och staten som får inkomster från lotterierna. Då finns det ett intresse att nettot blir så bra som möjligt och att strukturen på lotterimarknaden är sådan att det går att bedriva verksamhet till så låga kostnader som möjligt. Det gagnar både folkrörelserna och staten. Att ständigt kräva att folkrörelsernas andel skall öka har jag en viss förståelse för, eftersom det har skett förändringar. Samtidigt är detta kommunicerande kärl med två intressenter som får inkomster. Med den konstruktionen innebär detta med nödvändighet att inkomsterna för samhället minskar. Jag har hela dagen i dag här i kammaren hört alla de människor - inte minst från Stig Bertilssons parti - som har krävt att statsfinanserna skall saneras. Avvägningen mellan folkrörelserna och staten när det gäller spelmarknaden är faktiskt inte problemfri, Stig Bertilsson.

Herr talman! Jag har under många år motionerat för möjligheten att vi i Sverige skall tillåta kasinon baserade på internationella regler. Det har under åren refererats till utredningar och nu senast till en arbetsgrupp som dess bättre enligt betänkandet skall vara klar med sitt utlåtande i övermorgon, alltså den 10 mars. Därför kan det tänkas att debatten i dag i just det ämnet ligger litet fel i tiden. Men jag har blivit besviken så många gånger, och jag litar därför inte på att det blir aktuellt med ett besked den 10 mars. När jag har hört argumenten för varför man skall säga nej till kasinon med internationella regler måste jag ställa frågan: Har kulturutskottets majoritet någon gång befunnit sig utanför Helgeandsholmen? Är man medveten om den omfattning av spelverksamhet som bedrivs runt om i Sverige? Man kan med lätthet spela mycket och vida mer avancerat än vad man kan på ett kasino baserat på internationella regler. Man kan t.o.m. via TV spela på trav på Solvalla. Man kan gå in i en tobaksaffär och köpa trisslotter som kan ge en vinst på 1 000 kr direkt i handen. Det, herr talman, kan knappast en enarmad bandit eller ett kasinospel prestera. Det tillåter vi, men just spel på kasino baserat på internationella regler har vi svårt att acceptera. Jag har under årens lopp sökt men inte fått några argument om varför vi inte skall tillåta det här spelsystemet i Sverige, som trots allt i stort tillåts i hela övriga Europa. Beror det på att kulturutskottet i allmänhet och riksdagen i synnerhet anser att vi svenskar behöver bli mera ledda än andra? Är vi inte kompetenta att hantera de beskattade kronor i våra lönekuvert som vi får över? Det måste väl trots allt vara en fördel att svenska folket, vilket i dag noterades i TV, 1994 spelade för 21,4 miljarder kronor, 2 500 kr per svensk. Det gäller då alla åldrar - från baby till närmast avliden. Detta innebär att det ändå finns ett mycket stort intresse, baserat på frivillighet. Jag blev litet förvånad över Arne Nilssons påstående. Han var litet bekymrad över, som han litet genant uttryckte det, att spel och dobbel skulle utgöra en så stor del av finansieringen av folkrörelserna. Jag tror att Arne Nilssons partikollega finansminstern är ytterst tacksam för att det trots allt är så många svenskar som via spel och dobbel vill betala folkrörelsernas verksamhet. Vidare slipper Göran Persson att via mera skatter betala för den verksamheten. Herr talman! Sedan vill jag bara erkänna att jag aldrig har spelat på kasino. Jag tycker att det är en ointelligent verksamhet. Men jag anser att jag som riksdagsman inte skall stå här och tala om vad och hur svenska folket skall spela. I stället tycker jag att varje vuxen myndig människa själv skall få avgöra det. Det finns absolut inget skäl för oss i riksdagen att med olika pekpinnar tala om vilka spel som är accepterade och vilka som inte är det. Till sist: Anders Nilsson pratade om en blå-grön röra. Jag är intresserad av att få höra hans definition av blått och grönt.
Herr talman! Jag vill denna sena timme bara stillsamt göra tre små påpekanden, Sten Andersson. För det första heter jag inte Arne Nilsson. För det andra framgår det av statistik som jag i dag har fått från Statistiska centralbyrån att svenska folket under 1994 spelade för icke mindre än drygt 26 miljarder kronor. Jag är inte bekymrad över det. Tvärtom konstaterar jag att den andel av svenska folkets inkomster som vi spelar för faktiskt inte är större nu än den var för ganska lång tid sedan. För det tredje gäller det ett högst vänligt påpekande. Vi har faktiskt inte avstyrkt motionerna om kasinon med någon annan hänvisning än den att vi vill invänta den arbetsgrupp som Finansdepartementet har tillsatt.
Herr talman! Jag ber om ursäkt. Anders Nilsson menade jag givetvis. Om jag nämnde en för låg siffra när det gäller omsättningen och svenska folkets spelintresse bör det inte så att säga negativisera mina argument. Anders Nilsson svarade inte på min fråga om han tycker att det är fel att en så stor del av folkrörelsernas verksamhet baseras på inkomster från, som han litet genant uttryckte det, spel och dobbel. Vilken annan typ av finansiering skulle Anders Nilsson i stället vilja se? Om Anders Nilsson menar att detta skulle vara mera skattebaserat är jag helt övertygad om att hans partikollega finansministern icke skulle dela hans åsikt.

Herr talman! Jag kan instämma i väldigt mycket av det som Stig Bertilsson sade här om föreningars möjligheter att bedriva olika typer av lotterispel för att få in pengar. Jag är naturligtvis väldigt glad över att utskottet har återupprepat det som riksdagen tidigare sagt om lotteriförsäljningsautomater. Före jul hade jag en debatt om detta med Marita Ulvskog. Jag tyckte att hon hade tolkat lagstiftningen fel. På det sättet stoppades automatspel och därmed minskade idrottens och föreningars intäkter. Anders Nilsson gjorde här ett nummer av att lagstiftningen så snart måste ändras. Det är inte, som det står i betänkandet, riksdagens uppgift att tolka lagar som den själv har stiftat och inte heller att göra uttalanden om de tolkningarna. Tycker man att tolkningarna är tokiga får man ändra lagen. Det som gör en lagändring nödvändig nu är just att Marita Ulvskog och regeringen har tolkat denna lagstiftning felaktigt. Det är alltså bakgrunden till det hela. Därför är det bra att det görs ett tillkännagivande om hur man skall bete sig. Anders Nilsson pratade om - jag kommer inte ihåg den exakta lydelsen - rallarsvingar i debatten. Men de som i väldigt stor utsträckning ger idrotten och den ideella verksamheten rallarsvingar är Socialdemokraterna. Hela skatteomläggningen var ju en rallarsving mot idrotten. Den tolkning av lagstiftningen som jag talat om är en annan rallarsving. Tillbakadragandet av förslaget om att överföra Tipstjänst till idrotten och föreningarna är ytterligare en rallarsving mot idrotten och den sortens verksamhet. Det här är en viktig del av idrottsföreningars och andra ideella föreningars möjligheter att finansiera sin verksamhet. Men för den skull får man inte tro att andra typer av finansiering försvinner. Det är viktigt att idrottsorganisationer och föreningar har möjlighet att öka sin andel av den totala spelmarknaden, därför att de har tappat väldigt mycket av det som de en gång i tiden hade beroende på att de statliga spelen har varit effektiva. Det är naturligtvis inget fel i det. En liten förändring har vi fått i och med Bingolotto, som tagit marknadsandelar från de statliga spelen. De statliga spelen reagerade - med regeringens goda minne, och kanske t.o.m. med dess hjälp - för att försöka ta tillbaka andelar. Det tyckte jag var tokigt. Men en liten förklaring får vi i utredningens direktiv. I slutet står det att de förslag man kommer med inte skall innebära några negativa statsfinansiella konsekvenser. Det måste tolkas så att föreningarna inte skall få mera pengar eller en större andel, utan staten skall ha sin andel. Det tycker jag är fel. Jag tycker att målsättningen skall vara att ge föreningarna möjlighet till en större andel. Däri ligger också vikten av att man får ta över Tipstjänst, för då får man möjlighet att börja bearbeta den här marknaden. Vi skall inte tro att Bingolotto kommer att vara en mjölkkossa i all evighet. Man måste alltså få möjlighet att jobba vidare och att hitta nya infallsvinklar och nya spelformer för att på det sättet se till att idrottsrörelsen och föreningarna kan ta upp en ordentlig konkurrens med de statliga spelen, vilka naturligtvis har helt andra resurser. Socialdemokraterna säger sig vilja stödja ideell verksamhet och idrott, men det har i praktiken visat sig att man inte har orkat göra det. Det beklagar jag. Därför är det viktigt att vi får en utveckling på detta område. Herr talman! Det här var några synpunkter i anslutning till den debatt som har varit här. Jag yrkar bifall till de reservationer som finns fogade till betänkandet.
Herr talman! Jag vill göra några stillsamma påpekanden med anledning av Lennart Brunanders anförande. Lennart Brunander säger att det här nödvändiggör lagändringar. Det är jag inte alls säker på. Vi har faktiskt inte begärt en lagändring utan i full enighet, där även Centerpartiet har varit med, sagt att regeringen, om den finner att det behövs lagändringar, skall göra det så skyndsamt att förslaget kan komma upp i kammaren redan denna vår. Staten och folkrörelserna är de enda som får överskott från spelverksamhet i Sverige. Folkrörelserna har under de senaste åren återvunnit en del av marknadsandelarna genom Bingolotto och annat sådant. Men när nu Lennart Brunander med sådan frenesi hävdar att folkrörelserna måste få en större andel, innebär det att Brunander i den andra ändan är beredd att dra ifrån staten inkomster. Det stämmer faktiskt inte med vad den borgerliga regeringen sade i frågan om Tipstjänst. Det framgick mycket tydligt i propositionen att förändringen skulle ske så att staten inte förlorade på affären genom koncessionsavgifter. Det står mycket tydligt i propositionen. Är det verkligen i dagens statsfinansiella läge rimligt att dra ifrån staten inkomster på det här sättet?
Herr talman! Riksdagen har inte möjlighet att uttala sig om hur man tolkar lagar. Det står faktiskt i det betänkande som vi behandlar: "Inledningsvis finns det skäl att erinra om att riksdagen inte har att uttala sig om hur bestämmelserna i en tidigare stiftad lag skall tillämpas i enskilda fall eller att eljest i efterhand göra uttalanden som innebär en ändring eller komplettering av lagens förarbeten." Det är klartext. När man säger att lagen kan ändras om det är nödvändigt har man gjort ett halvt erkännande om att man tolkat lagen på ett sådant sätt att det kan bli nödvändigt att göra en ändring. Jag tycker att det är bra att man gör det. Det är ändå att ge oss rätt i efterhand. Det statsfinansiella läget nämner Anders Larsson. Både idrottsrörelsen och de ideella organisationerna gör ett fantastiskt viktigt jobb. För det måste de ha ekonomiska resurser. Då tycker jag att det är viktigt att de får behålla, utveckla och utvidga sin del av spelmarknaden. Spel och dobbel kan man göra sig litet rolig åt. Omvänt kan man säga att det inte är bättre att staten skall leva på spel och dobbel. Statens finanser står och faller inte med detta, men den enskilda lilla föreningens finanser gör ofta det.
Herr talman! Lennart Brunander har varit väldigt länge i riksdagen och borde veta att det i slutet på varje avsnitt i utskottstexten finns en sammanfattning av vad utskottet säger. Vi har sagt så här: "För den händelse regeringen därvid skulle finna att lagändringar då det gäller lottförsäljningsautomater är påkallade, bör förslag föreläggas riksdagen i sådan tid att lagändringarna kan träda i kraft senast vid det kommande halvårsskiftet." Det här har vi varit överens om. Det är inte ett beslut om någon lagändring utan bara ett påpekande till regeringen att den bör göra det om det behövs.
Herr talman! Det tjänar inte mycket till att träta om vad utskottet har menat. Faktum kvarstår att man behöver göra någonting. Jag är tacksam för att man gör det.

Herr talman! Det ideella arbetets lovsång har i många skiftande tonarter sjungits ut i kväll. Man kan fundera på var problemet ligger och vad bakgrunden är till detta betänkande, som bygger på ett antal motioner. I grunden är det väl att staten har brett ut sig alltmer på folkrörelsernas bekostnad när det gäller utrymme att vara på olika typer av spelmarknader. Jag kan påminna om att folkrörelserna för 20 år sedan hade mer än en tredjedel av detta utrymme. 18 år senare hade man mindre än en femtedel - detta i kombination med att det har varit relativt sett minskade bidrag från stat och kommun. Samtidigt har statsmakten och samhället i stort förutsatt mer insatser i samhällsarbetet. Det är bra. Jag tycker att man från liberala utgångspunkter kan säga att det är ideologiska skäl för ideella inslag i samhällsarbetet. Självfallet kostar det också. Även om folkrörelserna i många fall i betydande delar lever av spelvinster är det inte alla som deltar. Det är främst de profana folkrörelserna, inklusive indrottsrörelsen. I samband med folkrörelsernas spel och lotteriverksamhet har man fört en diskussion och varit stilbildande och pådrivande när det gäller statsmaktens hållning och funderingar kring det här. I den utredning som åberopats i debatten, Vinna och försvinna, fanns det tankar att om att folkrörelserna borde få bilda ett fjärde spelbolag. Så har det inte blivit. Det kan vi ha olika synpunkter på. Det har självfallet både nuvarande politiker och tidigare i den förra regeringen ett ansvar för. Men i utredningen, som var helt enig, hade man den synpunkten att folkrörelserna skulle få ett större utrymme. Nu spelas det väldigt mycket i Sverige. Det handlar om flera tiotals miljarder per år - det har uppgivits här i dag. Jag tror att det är viktigt att säga att spel ändå måste ske i ordnade former. Det gör att jag för egen del känner oro när många så starkt pläderar för t.ex. kasinospel. Det visar sig att både majoriteten och reservanter egentligen är inne på samma färdriktning. Majoriteten säger att man vill avvakta. Reservanterna säger att man redan vill ha beskedet att kasinospel skulle bli möjligt. En del har blivit så upprymda att de är beredda att slå vad också från denna talarstol. Jag vill erinra om att folkrörelserna i sitt remissvar faktiskt har avrått från formen kasinospel. Det bör också sägas i denna debatt. Det kan också vara intressant att ta del av folkrörelserna säger i sin policy, för det finns ett policydokument. Låt mig citera två av de tio punkterna i detta dokument: "Spelformerna bör vara gemenskapsfrämjande och samtidigt ge ett ekonomiskt tillskott till föreningarnas och organisationernas idébärande verksamhet. Nya spel skall ses som positiva möjligheter att utveckla stödet till föreningslivet. - strävan är att främja en god speletik och spelformer, som inte får leda till spelberoende, inte minst mot bakgrund av att många ungdomar är spelintresserade." Denna etiska dimension bör vi också ta med vid prövning av framtida spelformer och vad lagstiftaren skall tillåta. Någon sade att hela havet stormar. Det är möjligt att det har gjort det, men nu har det varit stiltje. Jag tror att det gäller att höja tempot för att komma fram till en ordning som gör att folkrörelserna får ett berättigat utrymme när det gäller att tillgodogöra sig inkomster av spel. Jag tror att det finns anledning att fullfölja intentionerna från den utredning som det rådde stor enighet kring. Jag tror alltså att staten måste vara generös mot det folkrörelseliv som med så många positiva inslag har format och präglat även vårt moderna samhälle.